Herr talman! När det gäller anslaget till marknadsdomstolen föreligger inga motsättningar i utskottet, som Per-Olof Strindberg mycket riktigt påpekade. Däremot yrkar jag avslag på motion 1530. Först kan det konstateras att det i ett ärende i marknadsdomstolen inte finns skäl av samma sociala karaktär för kostnadsersättning som i t.ex. ett brottmål. Det är inte så särskilt många fall som NO eller KO haft i marknadsdomstolen och där talan ogillats av domstolen. Under den senaste tioårsperioden har det rört sig om ca fyra fall varje år. Men även om antalet fall är litet, skulle införandet av skyldighet för den förlorande parten att utge ersättning för rättegångskostnader kunna medföra betydande kostnader för statsverket. Frågan om rättegångskostnader är i själva verket mycket komplicerad.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

Socialförsäkringsutskottets betänkanden 22 och 25 kommer att behandlas i tur och ordning. Voteringarna äger rum i ett sammanhang efter avslutad debatt. Först upptas alltså socialförsäkringsutskottets betänkande 22 om vårdbidrag för handikappade barn.

Herr talman! Socialförsäkringsutskottet är enhälligt i bedömningen att vårdbidraget för handikappade barn är ett alltför trubbigt instrument för att kunna ge stöd åt alla de familjer som bidraget egentligen är avsett att stödja. Vårdbidraget uppgår numera till ett ganska aktningsvärt belopp. Det är lika med en hel folkpension inkl. pensionstillskott, nämligen närmare 39 000 kr. om året f. n. Det kan också utgå som halvt bidrag med ungefär 19 500 kr. Men för att bli berättigad till bidraget måste familjen kunna styrka att den faktiskt har merkostnader och extra vårdbehov som motsvarar ungefär de nämnda beloppen. Vem som helst förstår att en familj kan ha mycket betydande och mycket betungande merkostnader för ett handikappat barn utan att för den skull nå upp till eller komma i närheten av det belopp på 19 000-20 000 kr. om året som skall kunna styrkas. Med den här regeln, som innebär att man inte kan få något annat behov prövat än det som motsvaras av belopp av den här storleksordningen, slår vi i själva verket ut hela grupper av handikappade barn. Dit hör praktiskt taget alla barn med diabetes, och dit hör många barn med allergier. Dit hör barnen med celiaki, dvs. glutenoch mjölkintoleranta barn. Dit hör också många enskilda fall med allsköns andra handikapp och med besvärande merkostnader, men inte kostnader uppåt 20 000 kr. om året som kan styrkas. Ingen betvivlar väl att det för en vanlig barnfamilj med ett handikappat barn och med klara merkostnader på låt oss säga en tusenlapp i månaden kan vara besvärligt nog år efter år. Men dessa familjer berättigas inte till vårdbidrag. Därför har det länge diskuterats om man skulle kunna förfina det här instrumentet, och då lämpligen genom att införa en ytterligare bidragsnivå, ett fjärdedels vårdbidrag, som då skulle hamna strax under 10 000 kr. om året. Detta vårdbidrag skulle omfatta ett betydande antal familjer med handikappade barn bland dem som kan söka och få bidrag till merkostnaderna. Anhörigvårdskommittén har föreslagit att så skall ske, men man har ställt det litet på framtiden med hänvisning till det ekonomiska läget. Socialförsäkringsutskottet är, som jag sade, enigt om att detta är en viktig fråga och att ärendet bör ha hög prioritet. Utskottet säger att frågan bör kunna prövas i det beredningsarbete som nu pågår i en grupp i socialdepartementet som arbetar med stödet till barnfamiljerna. Inom den ram som man där kommer fram till och som bör stå till förfogande bör man kunna bereda utrymme åt denna som utskottet finner angelägna förbättring av en viktig stödform. Detta är vi alltså eniga om. Ändå finns det här två reservationer. Den ena är avgiven av utskottets moderata ledamöter. Skillnaden mellan utskottsmajoriteten och reservanterna är inte särskilt stor. Man kan uttrycka skillnaden så, att utskottsmajoriteten laddar bössan med goda argument, och reservanterna vill också avfyra den. Skillnaden är alltså att reservanterna vill att vi, när vi nu har kommit fram till uppfattningen att detta är en brådskande och viktig fråga, verkligen skall ge regeringen det till känna nu när regeringen just håller på att förbereda en förbättring av stödet till barnfamiljerna. Det är bara i fråga om detta vi skiljer oss åt. Men för oss reservanter har det varit viktigt nog. Det finns en annan reservation, av Margö Ingvardsson från vpk. Denna reservation betyder såvitt jag kan förstå ungefär detsamma som den moderata reservationen. De är formellt olika och knyter an till olika motioner. Resultatet skulle rimligen bli ungefär detsamma i båda fallen. Med motiveringen att vi nu är överens om att detta är viktigt, när det ändå skall ske någonting beträffande stödet till barnfamiljerna, kan man lika gärna försöka komma till skott, och därför, herr talman, yrkar jag bifall till reservation 1.

Herr talman! Jag instämmer i Nils Carlshamres beskrivning av vilka effekter den nuvarande konstruktionen av vårdbidraget får. Det leder alltså till rent orimliga konsekvenser för många föräldrar till handikappade barn. I min motion har jag tagit upp exemplet med föräldrar till stomiopererade barn. Stomi betyder att antingen tarmen eller blåsan måste läggas ut i en påse på magen. Dessa barn får ett helt eller halvt vårdbidrag, beroende på handikappets omfattning, upp till ungefär sju års ålder. Därefter bedömer man att barnen i stort sett kan klara påsbyten och hygienen själva. Den som har någon erfarenhet av hur ett sådant här påsbyte går till förstår att en sjuåring knappast kan klara av hygienen i samband med påsbytet. Det finns kanske barn som kan det, men jag har sett barn som har varit tolv tretton år och som inte klarar av det här påsbytet. Med ett fjärdedels vårdbidrag skulle föräldrarna alltså få bättre möjlighet än i dag att stanna hemma och hjälpa till så länge barnet behöver det. Anhörigvårdskommittén framhöll ju också i sitt betänkande att det var angeläget att det här fjärdedelsbidraget infördes, men man påpekade att det skulle kosta 32 milj.kr., och det var en kostnad som ansågs orimlig. Men det kostar faktiskt i dag också. Det är bara det att det nu är föräldrarna själva som står för den kostnaden, och främst då kvinnorna, som får avstå från förvärvsarbete, stanna hemma och ta hand om barnen med dessa typer av handikapp. Nils Carlshamre sade att det var ett enigt utskott som ansåg att detta var en viktig fråga som borde få sin lösning. I utskottsskrivningen hänvisar man till den familjekonomiska beredningen, som behandlar stödet till barnfamiljerna. Man säger att detta fjärdedels vårdbidrag skall vägas in i det totala stödet till barnfamiljerna. I dag har vi sett kompletteringspropositionen, och såvitt jag förstår har den familjekonomiska beredningen lagt fram ett förslag om stöd till barnfamiljerna. Men handikappade barn nämns inte i denna kompletteringsproposition. I och för sig tycker vi inte att det är riktigt att göra en omfördelning inom barnfamiljerna som grupp — det blir ju hela tiden en omfördelning på den här leden, horisontellt, och vi vill ha en omfördelning på den här leden, vertikalt. Den moderata reservationen är inte identisk med vpk-reservationen. Yrkandena om införandet av ett fjärdedels vårdbidrag stämmer överens, men i fråga om hur det skall betalas skiljer vi oss åt. Moderaterna anser i en motion av Gullan Lindblad att föräldrar som har handikappade barn på daghem, eventuellt med en assistent, är ganska väl kompenserade — jag tror att man har skrivit att de har fått en god kompensation — jämfört med föräldrar som är hemma med vårdbidrag. Man föreslår en omfördelning mellan familjer som erhåller vårdbidrag. Det är en fördelningsprincip som på det bestämdaste måste avvisas, och därför kan vi icke stödja den moderata reservationen. När moderaterna talar om handikappade barn och platser på daghem gör de det på ett sätt som inger betänkligheter. Man får en känsla av att moderaterna anser att daghem inte skall vara till för handikappade barn. Om den moderata politiken, med minskade statsbidrag till den kommunala barnomsorgen, skulle få slå fullt ut, är det klart att det innebär att kommunerna fick en mycket sämre möjlighet än de har i dag att bereda handikappade barn plats på daghem. Det är givetvis önskvärt att handikappade barn i större utsträckning än i dag kan beredas plats inom den kommunala barnomsorgen, men för det behövs ökade resurser, så att det finns tillgång till assistenter och den utrustning som f.ö. behövs på ett daghem. Herr talman! Jag yrkar bifall till vpk-reservationen i detta betänkande.

Herr talman! För att ingen tvekan skall råda och inga goda röster gå förspillda i onödan vill jag bara påpeka, att vad kammaren i kväll har att välja mellan är en utskottsmajoritets förslag och en reservation, inte någon motion som ingen har yrkat bifall till. Den reservation som jag yrkade bifall till tar, precis som Margö Ingvardsson, avstånd från den för Margö Ingvardsson förhatliga metoden för finansiering. Den finns inte med i reservationen och kommer aldrig att ställas under riksdagens beslut i kväll. Reservanterna föreslår att riksdagen med anledning av ett antal motioner ”som sin mening ger regeringen till känna vad utskottet anfört”. Det är bäst att jag läser upp ordagrant vad utskottet har anfört: ”Utskottet finner för sin del att införandet av ytterligare en nivå fortsättningsvis bör kunna övervägas inom regeringens familjeekonomiska beredningsgrupp. Övervägandena måste därvid enligt utskottets mening ske med beaktande av de samlade ekonomiska resurser som kan finnas tillgängliga för att förbättra stödet till barnfamiljerna. Utskottet kan sålunda inte förorda att några omprioriteringar sker inom vårdbidragssystemet i syfte att skapa ekonomiskt utrymme för ytterligare en bidragsnivå.” Det var alltså just detta att skapa utrymme inom vårdbidragssystemet som fanns med i den motion till vilken reservationen är knuten men som reservanterna inte tar upp som förslag i riksdagen. Detta står alltså inte under omröstning i dag, utan vad det gäller är, såvitt jag förstår i båda reservationerna, om riksdagen skall ge regeringen till känna precis de meningar som jag nu citerat ur utskottsmajoritetens skrivning.
Herr talman! Då vill jag komma med ett ytterligare klargörande. Från vpk:s sida anser vi inte att det skall göras en omfördelning inom gruppen barnfamiljer, lika litet som det skall göras en omfördelning inom den grupp familjer som har vårdbidrag. Vi anser att nya pengar skall tillföras för att tillförsäkra föräldrar med handikappade barn även ett fjärdedels vårdbidrag.
Herr talman! Dels förhåller det sig så att den beredningsgrupp som vi har talat om visserligen har lämnat ett förslag som ligger till grund för vissa delar av kompletteringspropositionen, men därmed har den inte avslutat sitt arbete, utan det fortsätter. Dels förhåller det sig så att denna beredningsgrupp alls inte har i uppdrag att föreslå omfördelningar inom nu gällande utgiftsram. Men den skall försöka fastställa en ram för vad vi kan avsätta som stöd till barnfamiljerna. Som bekant innebär det förslag som redan är framlagt en väsentlig utvidgning av ramen jämfört med vad som nu gäller. Det är det uppdraget beredningsgruppen har. Reservanterna föreslår att man inom den nya ram som kan komma att ritas upp också med hög prioritet skall ta in denna del.
Herr talman! Det är möjligt att Nils Carlshamre har förhandsinformationer om vilka förslag familjeekonomiska beredningen kommer med under hösten eller när det nu blir. Det kanske Nils Carlshamre också kan svara på, men vi har inte de informationerna och får vänta med att ta ställning först när vi har läst det nya förslaget. Men i fråga om utskottsskrivningen har vi en avvikande mening, och det har vi anmält i vår reservation.

Herr talman! Jag har tillsammans med Kenth Skårvik i en motion tagit upp de behov av vård och tillsyn barn med diabetes och andra medicinska handikapp har under hela uppväxttiden. Vi föreslår en snabbehandling av frågan om ett fjärdedels vårdbidrag. Många barn i skolåldern med dessa handikapp får inte vårdbidrag, trots att behöriga läkare ansett det nödvändigt. Det har dessutom visat sig att försäkringskassorna har tillämpat de riktlinjer som finns mycket olikartat. Detta visar att det finns behov av att få en någorlunda enhetlig hantering av riktlinjerna. Det äri och för sig inte någon stor grupp av barn som det bedöms vara fråga om — 4 000 barn enligt de modeller som anhörigvårdskommittén redovisat. Kostnaderna beräknas bli ca 30 miljoner. Dessa kostnader får ställas mot den mycket berättigade oro som föräldrarna till de sjuka barnen känner. En av föräldrarna väljer ofta att stanna hemma hos sitt barn, trots att man inte får det vårdbidrag man rimligen anser sig vara berättigad till. Man vill exempelvis inte överlämna till barnen att själva sköta intagandet av insulin. Samhället måste ta ansvar för de grupper som genom sjukdom är i behov av vård, även om dessa barn kan delta i skolan och andra aktiviteter för ungdomar. Det är ju också så att även om kostnader skulle uppkomma på ett konto, så kan det rimligen förutsättas att andra kostnadsposter inom den offentliga sektorn kan komma att minska. Det är därför med besvikelse som jag konstaterar att utskottets majoritet inte konkret har ställt sig bakom önskemålet om ytterligare en nivå inom vårdbidraget. Det finns två reservationer — en från moderaterna och en från vpk. I båda kan jag med tillfredsställelse konstatera att resp. partier ställt sig bakom det syfte som vår motion har. Jag har nu hört att man tolkar sina reservationsskrivningar olika, men jag finner att texten i reservationerna är det som gäller. Jag finner det då lämpligt, herr talman, att yrka bifall till reservation 1, som, såvitt jag kan utröna, till mycket stor del tillgodoser förslagen i vår motion.

Herr talman! Jag vill börja med att yrka bifall till socialförsäkringsutskottets betänkande nr 22 rörande vårdbidrag för handikappade barn. Jag vill också yrka avslag på samtliga motioner som väckts med anledning av behandlingen av proposition 1983/84:100 i detta avsnitt. Den 1 januari 1983 trädde de nya bestämmelserna för vårdbidrag åt handikappade barn i kraft. Detta innebar en klar förbättring ur ekonomisk synpunkt för de vårdansvariga. Vid bedömningen av rätten till vårdbidrag tas numera hänsyn både till vårdbehov från arbetsbelastningssynpunkt och till de merkostnader som uppstår på grund av barnets handikapp eller sjukdom. Merkostnaderna undantas nämligen numera från beskattning. I proposition 1981/82:216 framhölls vikten av att riksförsäkringsverket noga följer erfarenheterna av tillämpningen av de nya bidragsreglerna. Riksförsäkringsverket har alltså redan fått det översynsuppdrag som efterlyses i flera av motionerna bl.a. i den som väcktes av Ann-Cathrine Haglund. När det gäller en ändring av övre åldersgränsen för erhållande av vårdbidrag från 16 år till 18 år, som vänsterpartiet kommunisterna föreslagit i sin motion 1359 yrkande 2, har anhörigvårdskommittén i sitt delbetänkande Vårdbidrag för handikappade barn under 16 år redogjort för de samordningsproblem som skulle uppstå om en ändring av vårdbidragets övre gräns skulle göras. Men kommittén påpekar att det är angeläget att undvika förtidspensionering av ungdomar vid 16 års ålder. Utskottet utgår från att en utvärdering av tillämpningen av reglerna för rätt till vårdbidrag kommer att ske inom riksförsäkringsverket när de nya bestämmelserna varit i kraft ytterligare en tid. Med detta har majoriteten i utskottet ansett att motionerna i denna del är besvarade. I dag utgår vårdbidrag endast i två graderingar — helt eller halvt. Gullan Lindblad hemställer i sin motion om en utredning rörande möjligheterna att införa tre eller flera graderingar av vårdbidraget. Lars Werner m.fl. föreslår att vårdbidraget kan utgå vid flera nivåer, t.ex. en fjärdedel och tre fjärdedelar. Lars Ernestam och Kenth Skårvik vill snabbutreda frågan om att införa ett fjärdedels vårdbidrag. Anhörigvårdskommittén har i sitt delbetänkande som jag tidigare hänvisat till lagt ett långsiktigt förslag innebärande bl.a. en komplettering av vårdbidraget med en ny lägre nivå om en fjärdedels vårdbidrag. Härigenom skulle, precis som Lars Ernestam sade, 4 000 nya bidragsmottagare kunna nås av stödet, främst föräldrar till barn med diabetes och föräldrar till barn med allergiska besvär. Statens kostnader för vårdbidragen skulle härigenom öka med ungefär 40 milj.kr. varje år i dagens kostnadsläge. Kommittén har därför av kostnadsskäl inte på kort sikt kunnat rekommendera införandet av fjärdedelsbidraget. Utskottet anser att det är mindre tillfredsställande att en stor grupp föräldrar med sjuka eller handikappade barn ställs utanför vårdbidragssystemet. Regeringens familjeekonomiska beredningsgrupp, som arbetar kontinuerligt, borde enligt utskottsmajoritetens mening kunna överväga införandet av ytterligare en bidragsnivå och göra detta med hänsynstagande till de totala ekonomiska resurser som finns tillgängliga för att förbättra stödet till barnfamiljerna. Att göra omprioriteringar inom vårdbidragssystemet för att skapa resurser för en ny vårdbidragsnivå kan utskottet inte rekommendera. Det vore att minska möjligheterna till hjälp åt de svårast handikappade och sjuka barnen. Här ställer sig moderaterna utanför utskottsmajoriteten. Gullan Lindblad påstår i sin motion 1983/84:397 att vissa familjer blir överkompenserade. Det är ett påstående som inte delas av de familjer som har handikappade och sjuka barn och inte heller av utskottsmajoriteten. Däremot delar dessa familjer åsikten i slutet av samma mening i motionen, nämligen att en del familjer synes bli för lågt kompenserade. Det är en angelägen uppgift för oss att ordna drägliga villkor, både ur ekonomisk synpunkt och ur arbetsbelastningssynpunkt, för föräldrar till handikappade och sjuka barn. Nils Carlshamre talade om att avfyra bössan och att göra det fort. Men jag tycker att vi också måste se litet grand till vilken ammunition vi laddar bössan med innan vi skjuter. Jag tror att det finns vissa skillnader i det avseendet. Utskottet, liksom anhörigvårdskommittén, är alltså positivt inställt till införandet av ytterligare en vårdbidragsnivå. Men man har i dag inte någon lösning när det gäller finansieringen. Liksom handikapporganisationerna anser utskottsmajoriteten nämligen att ytterligare ekonomiska resurser måste tillföras för att möjliggöra denna nya vårdbidragsnivå. Motionerna i det här avsnittet får härmed anses vara behandlade.

Herr talman! I motion 2228 hemställer jag och mina medmotionärer om en översyn av tillämpningsreglerna för utgivande av vårdbidrag för barn med diabetes. När det gäller vårdbidragsgivningen måste man mycket mera än nu ta hänsyn till den speciella problematiken som följer för en familj när ett barn får diabetes. Reglerna måste bli mera enhetliga, och bedömningen måste bli likartad över hela landet. Det kan nämligen vara svårt att bedöma omfattningen av vård, tillsynsbehov och merarbete samt hur stora merkostnaderna blir. Man förstår kanske inte att bakom ett ss.k. välinställt barn ligger en mycket stor föräldrainsats. Det är lätt att tro att ett sådant barn är lättskött i stället för tvärtom. Man åker t.ex. inte så ofta till akuten. Att ett barn är välinställt och har normal blodsockernivå är mycket viktigt när det gäller att förebygga skador längre fram. Avståndet till en för låg blodsockernivå är mycket litet hos ett välinställt barn. Därför är tillsynsbehovet mycket stort. I Sverige finns det ca 2500 barn under 15 år som har diabetes. Behandlingen består i sprutor, reglerat kostintag och motion. Täta provtagningar är nödvändiga. Behandlingen är naturligtvis många gånger besvärlig. Den måste ändras ofta beroende på hur aktivt barnet är. Föräldrar och andra vårdare måste vaka mycket noga över barnet. Livsföringen måste vara synnerligen regelbunden. Barnet måste leva mycket inrutat och passa många tider. Detta får naturligtvis konsekvenser för hela familjens livsföring och kostvanor. Självfallet leder det till mycken oro. Att ha diabetes och att behöva handskas med sprutor och ha en hård kontroll av kosten är ingen lätt sak för ett barn. Även om barn mognar olika snabbt är det väl otänkbart att ett barn i lågstadieåldern skall kunna ta ett sådant ansvar. Ändå är det praxis att ett halvt vårdbidrag beviljas upp till sju års ålder. Därefter får man inget vårdbidrag. Praxis varierar dock i olika delar av landet. Även äldre barn kan behöva en ganska tät tillsyn — inte minst i tonåren, då diabetessjukdomen kan upplevas som särskilt besvärande. Att barn med diabetes får god skötsel är viktigt när det gäller att förebygga skador senare i livet. De skador som kan drabba barnen och som barnen löper den största risken att få kan vara svåra och sjukvårdsekonomiskt och samhällsekonomiskt tunga. Barnen kan få kärlskador som kan leda till blindhet, nedsättning av njurfunktionen, nervpåverkan och hjärtoch kärlsjukdomar. De kan bli beroende av komplicerad sjukvård. Att ge hjälp till god sjukdomskontroll, som kan förebygga och senarelägga skador, måste vara både mänskligt och samhällsekonomiskt riktigt. Men detta kräver en stor insats från föräldrarnas sida. Den speciella problematiken kring diabetesbarnen gör att det är nödvändigt att man ser över tillämpningen av reglerna för vårdbidrag till just de barn som jag här nämnt. Jag yrkar således bifall till reservation 1 vid socialförsäkringsutskottets betänkande 22.

Herr talman! Lagen om arbetsskadeförsäkring trädde i kraft den 1 juli 1977. Den ersatte då 1954 års lag om yrkesskadeförsäkring. Eftersom jag har haft det något tvivelaktiga nöjet att arbeta praktiskt med arbetsskadeförsäkringen vågar jag säga att den i nuvarande tappning är en helt omöjlig lag att hantera. Försäkringen är dyr. Den kostar ca 1,5 miljarder, men den ger den enskilde förhållandevis litet — endast 10 96 utöver sjukförsäkringen. Administrationen är oerhört tungrodd och de medicinska bedömningarna svåra. Utredningsavdelningarna vid försäkringskassornas centralkontor ägnar sig numera nästan helt åt arbetsskadebedömningar. Det är uppskattningsvis minst 400 tjänstemän och ett 80-tal pensionsdelegationer som till 8070 är sysselsatta med arbetsskadeärenden, för att inte tala om den belastning av hälsooch sjukvården som arbetsskadebedömningarna innebär. Enligt en utredning utförd av riksdagens utredningstjänst bedöms över hälften av försäkringsdomstolarnas resurser tas i anspråk för mål rörande arbetsskadeförsäkringen. Enbart detta ger en kostnad på ca 25 milj.kr. per år. Svårigheterna med lagens tillämpning har lett till mycket långa handläggningstider både vid försäkringskassorna, i försäkringsrätterna och vid försäkringsöverdomstolen. Till yttermera visso är de försäkrade mycket missnöjda med långa väntetider, en i förhållande till förväntningarna låg kompensation och vad många menar vara en godtycklighet i bedömningarna. Handläggande personal anser att bedömningarna är oerhört svåra att göra och att försäkringen ger alltför liten kompensation i förhållande till arbetsinsatsen. Riksdagen har också vid flera tillfällen behandlat arbetsskadelagen och dess tillämpning, bl.a. med anledning av motioner. Själv hade jag en frågedebatt med socialministern den 17 januari detta år. Redan i november 1981 begärde riksdagen en allsidig utredning rörande arbetsskadeförsäkringen, men krånglet, byråkratin och godtycket i bedömningarna har fått fortgå. | Inte förrän helt nyligen har en utredning tillsatts. I direktiven till denna utredning uppges det att antalet arbetsskadeanmälningar har ökat väsentligt under senare år och att antalet oavgjorda arbetsskadeärenden i försäkringskassorna uppgick till ca 20 000 den 1 juli 1983. Det uppges också att arbetsskademålen utgör en väsentlig del av försäkringsdomstolarnas målbalanser. | Kommittédirektiven är emellertid mycket tvetydiga. Översynen skall ske 141 med beaktande av att eventuella förändringar inte får medföra någon ökning av försäkringens nuvarande kostnader. Samtidigt sägs det att översynen inte får syfta till en försämring av försäkringsskyddet vid arbetsskada. Utredningen skall dock beakta förutsättningarna för en ökad samordning med den allmänna försäkringen och möjligheterna till en förenklad administration, sägs det vidare. Hur skall regeringen egentligen ha det? Kanske Ingegerd Elm kan svara mig på den punkten. I motion 2226 av Margareta Gard och Siri Häggmark föreslås en förlängd samordningstid mellan arbetsskadeförsäkringen och sjukförsäkringen från nuvarande 90 dagar till ett år. En sådan samordning skulle medföra en väsentlig förenkling av administrationen och minska kostnaderna för försäkringen. Såväl arbetsinsatser som kostnader skulle då kunna satsas på dem som har fått svåra, långdragna sjukdomar och skador. Utskottet anser tyvärr inte att någon riksdagens åtgärd är påkallad med anledning av motionen. Vi moderater i utskottet anser dock att en sådan samordning är så angelägen att riksdagen bör besluta om den redan nu, utan att avvakta utredningsarbetet.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

Herr talman! Eftersom det är sent och vi hoppas kunna votera i kväll skall jag fatta mig mycket kort i detta ärende. Först vill jag slå fast att lagen om arbetsskadeförsäkring är en bra lag. Frågan gäller tillämpningen och administrationen, som vi alla har varit eniga om bör ses över: Det har vi varit eniga om i utskottet tidigare, och vi är det också nu. Därför har vi enhälligt avstyrkt fem av de sex motioner som nu är aktuella — med hänvisning till att en utredning helt nyligen är tillsatt. Vad den utredningen kommer fram till kan jag helt naturligt inte uttala mig om i kväll, Gullan Lindblad, och jag skall inte heller försöka göra det. När det gäller en av motionerna finns en reservation från moderata samlingspartiet. Moderaterna vill, utan att avvakta den utredning som jag talade om, få bestämmelserna när det gäller samordningstiden förändrade, så att samordningstiden i fortsättningen skall omfatta ett år i stället för 90 dagar. Reservanterna begär också att regeringen snarast skall förelägga riksdagen ett förslag med denna innebörd. Från majoritetens sida avvisar vi det här kravet med hänvisning till att det är praxis att avvakta vad den arbetande utredningen kommer fram till, innan man fattar några beslut i ärendet. Vi vill också säga från socialdemokratisk sida att vi inte kan godta att man fattar beslut om att förändra grundläggande principer, innan man över huvud taget har gått igenom ett ärende som skall utredas. Därför vill jag helt kort, herr talman, yrka bifall till utskottets hemställan i socialförsäkringsutskottets betänkande 25 och därmed också avslag på reservationen.
Herr talman! Det var faktiskt inte utredningens resultat jag frågade om, Torsdagen den Ingegerd Elm, utan vad ni egentligen vill med direktiven. Den här 26 april 1984 försäkringen är, som jag sade, ganska omöjlig att hantera, men det finns också mycket påstridiga krafter, inte minst inom LO, som vill ha en väsentlig Arbetsskadeför utökning av försäkringen. säkringen Det skulle vara intressant att få veta hur utskottets majoritetsföreträdare ställer sig till krav som finns på bl.a. utvidgning av försäkringen. Men jag får väl nöja mig med att avvakta en utredning som tyvärr hålls inom slutna rum och inte blev en parlamentarisk sådan. Överläggningen var härmed avslutad.

Fru talman! Nyproduktionen av bostäder sjunker. 1983 var siffran för preliminära lånebeslut 38 500. Det är den lägsta siffra vi har haft på flera årtionden. Småhusen har minskat sin andel till 52 96 mot att ha utgjort över 70 90 under några år vid slutet av 1970-talet. Eftersom småhusen framför allt är barnfamiljernas bostadsform, är det nödvändigt att vi utformar lån, bidragsvillkor och stöd till barnfamiljerna på ett sådant sätt att småhusbyggandet kan motsvara efterfrågan. Ombyggnadsverksamheten ökade mot 1970-talets slut och framför allt under de första åren på 1980-talet. 1982 var antalet lägenheter som hade blivit föremål för ombyggnad 16 000 för att 1983 öka med ytterligare ett par tusen till 18 000. Detta skall jämföras med den lägsta siffra vi hade på 1970-talet, nämligen 1976, då antalet var 4 300. Byggnadskostnaderna har ökat kraftigt mellan 1982 och 1983, enligt statistiken med hela 16 26. I jämförelse med detta var 1981 och 1982 bra år, eftersom kostnadsökningen var under 10 90. Byggnadsarbetslösheten har ökat. 1983 var varje månad fler byggnadsarbetare arbetslösa än vid motsvarande tidpunkt 1980-1982. Antalet jobb har på ett år minskat med ca 4 000. Antalet tomma lägenheter är fortfarande stort, trots de insatser som gjorts och trots det stora antal miljoner kronor som har använts i försöken att få en förbättring till stånd. Dessa uppgifter är hämtade ur befintlig statistik angående bostadsbyggandet. Jag är övertygad om att om vi hade haft en socialdemokratisk opposition, skulle uppgifterna ha tagits till intäkt för en våldsam kritik mot regeringen med påståendet att vår bostadsstandard håller på att skrotas. Jag tycker att vi kan ta de här siffrorna som bevis för att den socialdemokratiska kritiken och de socialdemokratiska löftena om en helt förändrad bostadspolitik inte harlett till att socialdemokraterna kunnat leva upp till sin målsättning då de i verkligheten skall sköta bostadspolitiken. Men jag vill också se dessa siffror som ett besked om att bostadspolitiken på många områden behöver läggas om. Från centerns sida vill vi göra det genom en rad olika åtgärder. Vi tycker att reformeringen av bostadspolitiken för det första skall ske genom ett ökat engagemang i boendet från enskilda människor. Detta kan starta med stimulans till sparande som kan användas till insats i bostadsrätt eller eget hem eller ge bostadsinstituten tillgång till kapital för flerfamiljshusinvesteringarna. Vårt förslag om privata investeringskonton gäller en form av sparande som kan utvecklas för att direkt anpassas till behovet av sparande för bostadsfinansiering. I och för sig kommer detta upp till beslut i annat sammanhang, när vi diskuterar förslag från skatteutskottet. För det andra är det fråga om ett ökat bostadsrättsboende. Vi tycker bostadsrätten är en bra form för gemensamt ägande av bostäder. Den bör därför gynnas, och man bör stimulera till större användning av den boendeformen än vad som är fallet i dag. Även den här frågan återkommer, i ett senare betänkande från bostadsutskottet. För det tredje bör hyresgästerna ges ett större inflytande. En del lagändringar har redan gjorts när det gäller möjligheterna att bestämma inom lägenheterna, men hyresgästerna bör även stimuleras att överta förvaltningen av bostadshus och bostadsområden. Detta ger gemensamma intressen att samlas kring och kan vara en början för att sedan övergå till ägande av bostäderna i bostadsrättsföreningens form. För det fjärde behövs ett ändrat lånesystem. Bostadspolitiken kan inte avskärmas från den ekonomiska situation som vi i övrigt befinner oss i, och det innebär att de generella subventionerna måste skäras ner. I dag har dessa ju formen av en garanterad ränta. Vi anser att statens stöd där måste minskas, men vi säger samtidigt att de höga räntekostnaderna, speciellt så länge vi har ett mycket högt ränteläge, måste omfördelas över tiden för att det skall finnas möjligheter att upprätthålla ett bra bostadsbyggande och hålla inflyttningskostnaderna på en rimlig nivå. Vi har förordat att man ser på möjligheterna att kompensera genom räntelån. Till sin verkan är detta något som liknar de reala lån som har diskuterats. För det femte måste vi räkna med ett ökat stöd till barnfamiljer och låginkomsttagare, i form av endera bättre bostadsbidrag eller någon annan form av konsumtionsstöd som kan bli erforderlig i samband med att de ändrade finansieringsvillkoren med tiden slår igenom i ökade direkta kostnader. Man måste för det sjätte förenkla lånebestämmelserna. Det blir möjligt att göra väsentliga förenklingar när bostadsfinansieringssystemet förändrats såsom vi föreslår. För det sjunde vill vi i centern att besluten i bostadslåneärenden överförs till kommunerna. Vi tror att man därigenom skulle uppnå en effektivare och snabbare handläggning och kostnadsbesparingar för låntagarna. Det skulle också vara en viktig del i decentraliseringen av besluten inom samhällets verksamhet. Bostadsstyrelsen och länsbostadsnämnderna kan för det åttonde väsentligt bantas när dessa reformer genomförts. Speciellt bör detta ske efter det att finansieringen förändrats, så att ett bostadslån gäller för varje ärende. Som vi föreslår kan detta ske genom bostadsinstituten. Även denna fråga kommer snart tillbaka i kammaren, när vi skall behandla bostadsutskottets betänkande med anledning av regeringens proposition 90 om en förändrad finan Ombyggnadsverksamheten är naturligtvis mycket viktig. Jag har nämnt att denna är på väg att öka. Vi har i detta sammanhang uttryckt att det är synnerligen viktigt att ha möjlighet till en varsam upprustning, och detta kan ske i samarbete med dem som bor i fastigheterna. När man bygger nytt är det viktigt att utforma områdena och husen på ett sådant sätt att man undviker de fel som vi i dag kan konstatera att det snabba bostadsbyggandet under miljonprogrammets dagar har skapat. Då vi i dag diskuterar åtgärder för att förändra bostadspolitiken, är det ju ofta så att det är just de fel som begicks under den nyssnämnda tiden som vi i dag har svårigheter — ekonomiska och andra — att rätta till. Det är därför viktigt att nya idéer på olika sätt tas fram, och det är viktigt att det finns en god konkurrens. Dessa synpunkter präglar vår inriktning i den bostadspolitiska debatten och i det arbete som görs inom bostadskommittén för att komma fram till förslag om hur bostadspolitiken i framtiden skall förändras. Till bostadsutskottets betänkande har det fogats en rad reservationer. För att spara tid har vi kommit överens om att inte alla som står bakom gemensamma reservationer skall tala om dem. Jag skall därför bara gå in på ett fåtal av de reservationer som är avlämnade. I reservation nr 4 har vi utvecklat våra synpunkter på förändringen av finansieringssystemet. Vi föreslår att den bör ske genom en övergång till räntelånemodellen. Det gör vi dels av det skälet att vi menar att man skall minska de generella subventionerna för att få resurser att ge ett bättre stöd till dem som verkligen behöver det, dels av statsfinansiella skäl. Vi räknar med att det skall vara möjligt att uppnå en besparing på ungefär 1 500 milj.kr. om man verkligen genomför ett räntelånesystem. Den andra reservationen som jag vill kommentera är vår reservation nr 31. Vi hari den föreslagit att man skall arbeta för en avveckling av hyresförlustlånen. Nya sådana beviljas inte längre, vilket vi tycker är riktigt. Vi har i motionen konstaterat att det här rör sig om fordringsbelopp som statsverket undan för undan måste skriva av — liknande uppgifter finns också i propositionen. Det är viktigt — ur administrativ synpunkt, men också för att förstärka de allmännyttiga bostadsföretagens ekonomi — att regeringen ges ett uppdrag att snabbare försöka avveckla hyresförlustlånen, eftersom det tydligtvis inte finns möjligheter att få in någon större del av de belopp som staten har att fordra. Vi är självfallet medvetna om att detta på kort sikt inte innebär en minskad utan ökad belastning på statsbudgeten. Jag vill också beröra reservation nr 38, som gäller bidragen till åtgärder i områden med outhyrda lägenheter. Det är mycket viktigt att man här prövar också andra vägar för att hjälpa företagen än dem som hittills har använts, med olika former av stödåtgärder. Vi har i andra sammanhang, och även i år, föreslagit att man skall överväga en försäljning av allmännyttans fastigheter, och då framför allt stimulerar bildandet av bostadsrättsföreningar. Tyvärr har det inte varit möjligt för oss att få gehör för detta förslag hos socialdemokraterna och vpk. Vi är dock ganska övertygade om att det är en nödvändig förutsättning att det sker något radikalt i fastigheterna med många outhyrda lägenheter för att vi skall kunna blåsa liv i sådana områden. Ett sätt är att se till att de boende verkligen har ett starkt eget intresse av att det blir ett bra område och ett bra hus att bo i. I stället för att som nu bara pumpa in nya miljoner genom olika mindre åtgärder vore det en bra metod om staten försökte få till stånd en förändring av ägandet. Vi rekommenderar att det i första hand skall ske genom en omvandling till bostadsrättsföreningar. De kostnader som är nedplöjda i dessa fastigheter är ändå, i förhållande till dagens byggnadskostnader, mycket små. Man borde alltså kunna ge människor som söker bostad möjlighet att med litet eget engagemang faktiskt få en bostad till ett mycket lågt pris. Det torde vara en riktig åtgärd att försöka se till att något tiotusental av de lägenheter som i dag står tomma används som bostäder, i stället för att fortsättningsvis dra kapitalkostnader och underhållskostnader till ingen nytta. De flesta av de övriga reservationerna kommer att beröras av andra som deltar i debatten. Jag skall därför, fru talman, avsluta med att yrka bifall till reservationerna 1, 4, 6, 9, 14, 25, 29, 31, 38, 40 och 50 samt i övrigt bifall till utskottets hemställan.

Fru talman! Socialdemokraterna gick i valrörelsen ut med en rad löften. Bara socialdemokraterna fick komma tillbaka till kanslihuset skulle en radikal förbättring ske på olika områden. Bostadsbyggandet var då en viktig del i löftespolitiken. De borgerliga regeringarna hade dragit ner bostadsbyggandet till en helt oacceptabel nivå, hävdade socialdemokraterna. En alltmera besvärande ökning av antalet outhyrda lägenheter kunde inte minska socialdemokraternas entusiasm för ett ökat byggande. Byggnadsindustrin var motorn som skulle få i gång hela den svenska industrin, hävdade man. Olof Palme och andra socialdemokrater for landet runt och beskrev målande vilken fart det skulle bli på Sverige - inte bara på byggarbetsplatserna, utan även i sågverk, snickerifabriker, tegelbruk, möbelfabriker osv. Alla minns säkert att även Ludvig Svenssons Gardinfabrik i Kinna skulle blomstra som aldrig förr bara socialdemokraterna fick tillbaka regeringsmakten. Nu har det gått snart två år sedan löftena spreds, och vi vet vad löftena var värda. Antalet påbörjade lägenheter har minskat från 1981, då antalet var 44 400, till 36 800 år 1983. I år beräknas siffran ytterligare kraftigt minska till runt 30 000 lägenheter. Denna minskning går helt och hållet ut över småhusen — den mest efterfrågade hustypen. Under de borgerliga regeringsåren varierade andelen småhus, som Kjell Mattsson nyss redogjorde för, mellan 75 och 60 90 av nyproduktionen. Nu är man nere på ca 50 96. Vad säger oss dessa siffror? För det första kan man notera att verkligheten är socialdemokraternas största fiende. När socialdemokraterna i valrörelsen lovade ett ökat bostadsbyggande måste detta ha skett mot bättre vetande. Runt om i landet ökade antalet outhyrda lägenheter mycket snabbt. Dessa lägenheter återfanns praktiskt taget alla i allmännyttans hyresfastigheter. Något reellt behov av en ökning av byggandet av lägenheter i hyreshus fanns uppenbarligen inte. För det andra kan vi konstatera att den nedgång i nyproduktionen som vi nu får bevittna är en naturlig sak, med hänsyn till den efterfrågan som finns i landet. Men för socialdemokraterna var valsegern viktigare än att beskriva problemen på ett korrekt och riktigt sätt. När det gäller andelen småhus kan en jämförelse med våra nordiska länder vara intressant. I Norge finns tre fjärdedelar av lägenheterna i småhus. I Finland och Danmark har man något över hälften av sina bostäder i småhus. Trots den relativt höga produktionen av småhus under den borgerliga regeringstiden är av totalbeståndet i vårt land inte mer än 44 96 småhus. Detta strider mot människornas önskemål. Alla undersökningar visar att en majoritet av svenska folket vill bo i småhus om de får möjlighet därtill. Småhusägarna har dock under de senaste åren utsatts för svåra påfrestningar på grund av den s.k. skattereformens begränsning av ränteavdragen. Under hösten 1983 beslutade socialdemokraterna att ytterligare försämra den redan urvattnade marginalskattereformen. Till detta kommer sedan den av socialdemokraterna planerade fastighetsskatten, vilken drabbar småhusägarna mycket hårt. Allt detta gör att många i dag tvekar att skaffa sig ett egenägt småhus, även om det är deras högsta önskan. Den socialdemokratiska bostadspolitiken värnar verkligen inte om rätten till enskilt ägande av en egen bostad. Socialdemokraterna vill i stället med hjälp av en rad bidrag och lån försöka få fram en efterfrågan på hyreslägenheter. Vi moderater motsätter oss bestämt dessa desperata satsningar med skattebetalarnas medel mot konsumenternas önskemål. Bertil Danielsson kommer senare i debatten att närmare gå in på de synpunkter vi har på de olika bidrag och lån som föreslås i budgetpropositionen. Fru talman! Kommunerna har genom sitt planmonopol bestämmanderätten över var och när mark skall bebyggas. De kan besluta om hur bostäderna skall utformas och vilken exploateringsstandard som skall gälla. Genom skilda instrument såsom expropriation, förköp och markvillkor har kommunen ett avgörande inflytande över vilka som skall äga den planerade bebyggelsen. Många kommuner gynnar de allmännyttiga och de rörelseanknutna företagen. Dessa favoriseras på olika sätt exempelvis vid marktilldelning. Ett sådant förfarande strider mot viktiga rättsprinciper. Det leder dessutom till ineffektiv resursanvändning. Subventionsoch lånesystemet är mycket komplicerat och har resulterat i en omfattande och för skattebetalarna dyrbar byråkrati. Det som byggs anpassas till låneoch skatteregler i stället för till människors önskemål. Skatteoch låneregler har liksom bruksvärdessystemet utformats så att de ensidigt favoriserar byggande och förvaltning i allmännyttig regi. Produktionen av privatägda hyresfastigheter har i det närmaste upphört. Människors önskan att omvandla hyresrätt till bostadsrätt motarbetas också av socialdemokraterna. Även här gäller att de rörelseanknutna företagen HSB och Riksbyggen favoriseras på olika sätt. Vi moderater har under lång tid med skärpa kritiserat den socialdemokratiska bostadspolitiken. Vi vill gå den motsatta vägen. Vi vill göra det lättare att välja bostad och upplåtelseform. Låneoch skatteregler skall vara neutrala. Realisationsvinstreglerna skall vara så utformade att de inte försvårar byte av bostad. Äganderätt ger största inflytandet. För att göra det möjligt för flera att äga sin bostad vill vi att man skall kunna äga sin lägenhet även om man bor i flerfamiljshus. Upplåtelsen kan där ske i form av bostadsrätt eller i form av ägarlägenheter. Sparande till egen bostad bör främjas. En fungerande bostadsmarknad förutsätter att de boende får större möjligheter att förverkliga sina personliga önskemål. Detta kan åstadkommas endast genom ett större utrymme för prisbildning och marknadskrafter. Genom att avskaffa de s.k. markoch konkurrensvillkoren förstärks konkurrensen mellan olika bostadsproducenter och förvaltare, vilket gagnar konsumenternas valmöjligheter. Konkurrensen förstärks även genom att man tillämpar lika låneregler för olika byggherrar, som därigenom får konkurrera på lika villkor. I praktiken har i dag Hyresgästernas riksförbund förhandlingsmonopol på hyresmarknaden. De enskilda hyresgästerna måste enligt vår uppfattning få ovillkorlig rätt att själva förhandla i de frågor som gäller den egna bostaden eller, om de så önskar, att ge den organisation de själva väljer uppdraget att föra deras talan. Vårt nuvarande bostadsfinansieringssystem fungerar inte bra och bör reformeras. Som Kjell Mattsson framförde är detta den kanske viktigaste uppgiften för den nu arbetande bostadskommittén. Av samhällsekonomiska skäl är det helt nödvändigt att de omfattande generella bostadssubventionerna i form av räntebidrag reduceras och på sikt avvecklas. För att detta skall kunna genomföras krävs att medborgarna får behålla en väsentligt större del av sin bruttoinkomst än i dag. Vi föreslår att marginalskatten för flertalet inkomsttagare på sikt skall uppgå till högst 40 90. Vårt förslag om en snabbare upptrappning av den garanterade räntan medför hyreshöjningar för en normallägenhet med ca 220 kr. i månaden. För att kompensera dessa hyreshöjningar föreslår vi förutom sänkta direkta skatter borttagande av hyreshusavgiften, och vi säger ett definitivt nej till den planerade nya fastighetsskatten. Dessutom föreslår vi ett extra stöd till de barnfamiljer som har det svårast att klara en höjd hyreskostnad. Kombinerat med våra förslag om en rejäl omläggning av beskattningen av barnfamiljerna, innebärande skatt efter försörjningsbörda, medför sammantaget våra förslag en klar förbättring för barnfamiljerna. Våra förslag om ett förenklat och förbilligat byggande kommer också att leda till att den kommande nyproduktionen blir billigare än med de regler som f.n. gäller. Men kanske det allra viktigaste, fru talman, är att människorna i vårt samhälle får full valfrihet att välja den bostad som de själva vill. Fru talman! Årets budgetproposition för bostadsdepartementet innehåller praktiskt taget inga nyheter. Med den regering vi har är detta kanske det bästa som kan hända. Att socialdemokraterna skulle orka med att ompröva sin politik är tydligen för mycket begärt. Varje nytt förslag som kommer är en fortsättning på den regleringsoch bidragspolitik som vi alltför länge sett för mycket av. Årets smått löjeväckande förslag om statliga lån till kolonilotter är i detta sammanhang symtomatiskt. Jag ber att få yrka bifall till de reservationer där de moderata ledamöterna av bostadsutskottet återfinns som reservanter.

Fru talman! I dagens betänkande står att läsa att förslagen som rör bostadsförsörjningen mot bakgrund av redan fattade beslut och med hänsyn till det statsfinansiella läget präglas av återhållsamhet i fråga om nya åtaganden från statens sida. Om så verkligen varit fallet hade det kunnat hälsas med tillfredsställelse, men tyvärr präglas inte alla förslag från bostadsdepartementet av detta tänkande. Man konstaterar vidare att nyproduktionen av bostäder minskat i stort sett sedan mitten av 1970-talet och konstaterar även att det kan förväntas att nyproduktionen blir begränsad de närmaste åren. Detta är en insikt från socialdemokratiskt håll som hälsas med att det är bra när man så småningom ser verkligheten som den är. Alltför länge fick vii alla sammanhang från socialdemokraterna höra att ett ökat bostadsbyggande skulle kunna lösa alla bekymmer och även vara tänkbart, om man bara hade en ny inriktning på bostadpolitiken och genomförde den. Det är helt klart att de redan under den föregående regeringens tid startade satsningarna på att förbättra och underhålla det befintliga beståndet är den huvudsakliga uppgiften inom bostadsområdet. Det är också nödvändigt att ge människor möjlighet att välja den boendeform de finner lämplig och att ge möjlighet till inflytande. Satsningar på bostadsrätter måste ökas. I stället för att som nu lägga fram och driva igenom förslag som begränsar möjligheterna för människor att äga sin bostad genom bostadsrätt — förslag som vi kraftigt avvisar — måste man komma med nya förslag som underlättar denna form av boende. Jag vill också, fru talman, i detta sammanhang fästa uppmärksamhet på de äldres boende. År 1975 fanns det drygt 1,2 miljoner svenskar i åldern 65 år och däröver. I dag har antalet ökat till ungefär 1,4 miljoner. Enligt de prognoser som finns tillgängliga kommer det vid sekelskiftet att finnas ungefär lika många ålderspensionärer som nu, men genomsnittsåldern kommer att vara högre. Antalet personer över 80 år beräknas öka med 40 96. Antalet ensamstående äldre kommer också att öka. Den redovisade utvecklingen kommer att ställa stora och delvis nya krav på samhällets äldreomsorg. Det vilar ett stort ansvar på oss politiska beslutsfattare när det gäller utformningen av äldreomsorgen. I debatten om bostadsförsörjningen måste de äldres boende ingå som en naturlig del. Det är numera självklart att de äldre skall beredas möjlighet att så länge som möjligt stanna kvar i sin invanda miljö. Det måste också vara en självklarhet att antalet förflyttningar mellan bostäder och i ett senare skede institutioner skall hållas så lågt som möjligt. En förutsättning för att detta skall bli möjligt är tillgång till bra bostäder och en fungerande närmiljö. Vi har från folkpartiet framhållit hur viktigt det är att stadsförnyelsearbetet fortlöpande följs upp och utvecklas. Parallellt med att man vid planering av nya bostadsområden tar hänsyn till de äldres särskilda krav måste stadsförnyelsearbetet innebära att förutsättningar skapas för de äldre, så att de kan bo kvar i sina bostäder. Alla som kommer i kontakt med äldre människor vet att de förr eller senare måste bryta upp och välja andra typer av boende, t.ex. servicehus eller pensionärshem. I fråga om dessa boendeformer måste man erbjuda en så god och så stimulerande miljö som möjligt. Man måste ge utrymme för många olika variationer vad gäller utformningen. För att detta skall vara möjligt måste de statliga bidragen till äldreomsorgen utformas så, att kommuner och landsting ges möjligheter till val av den anpassning som bäst tillgodoser de äldres behov. Bostadslånereglerna kan här ha en styrande, och ibland negativ, effekt. Vi från folkpartiet har därför yrkat att ett förslag om ett reformerat statsbidragssystem för de äldres boende skall utarbetas. Fru talman! Det är angeläget att komma ifrån dagens starkt subventionerade och reglerade bostadsmarknad. I stället för att införa nya subventioner måste vi inrikta oss på att minska de befintliga och att på sikt få till stånd en avveckling. För att uppnå detta måste man tillskapa nya låneformer, som bättre fördelar lånekostnaderna över tiden. Vi har i vår motion framfört att det finns goda skäl för att avlösa utestående lån genom någon form av reallån. Reallån innebär att en viss del av räntebetalningarna ersätts med en skulduppräkning. Det kan i detta sammanhang vara lämpligt att påminna om den aviserade fastighetsskatten, vilken sägs vara en del av en strävan att åstadkomma en utjämning av kostnaderna över tiden. Detta är dock en mycket dålig lösning, och vi kommer att avvisa regeringens förslag om, och när, ett sådant läggs fram. Folkpartiet har i partimotionen 1983/84:2113 framhållit nödvändigheten av att en avreglering och en minskning av detaljstyrningen kommer till stånd avseende reglerna inom bostadsfinansieringen. Vi anser också att det är möjligt att avvara en del av de normer som styr bostadsbyggandet. Att vi får en förändring är viktigt av flera skäl. Det är viktigt dels ur kostnadssynpunkt, dels för de människor som berörs. De skall ha en rimlig chans att förstå varför vissa normer finns och att kunna följa föreskrifter. Regelverk föder sig själva. De kan till sist bli så detaljerade, att de väsentliga regleringarna skyms i regeldjungeln. Vi har därför krävt en skyndsam översyn av gällande lagstiftning och av regelsystemet i övrigt i syfte att få fram förslag om avreglering och en minskad detaljstyrning. I detta sammanhang kan även nämnas markvillkoret. När man under föregående riksmöte lade fram förslag om återinförande av markvillkoret i saneringsområden, uttalade vi från folkpartiet att detta var mycket olämpligt. Vi yrkade således avslag. Samhällets inflytande över bostadsbyggandet är redan mycket stort. De skäl som kan anföras för markvillkor i nybyggnadsområden är inte acceptabla i saneringsområden. Markvillkoret verkar direkt hämmande när det gäller möjligheten att genomföra en omdaning i saneringsområden. Vi har därför yrkat på ett upphävande av markvillkoret i saneringsområden. Fru talman! I början av mitt anförande hälsade jag med tillfredsställelse att ett visst uppvaknande skett hos socialdemokraterna i vad gäller de realistiska förutsättningarna för bostadsbyggandets omfattning. Det är emellertid beklagligt att man fortfarande anser det vara försvarbart att ha kvar stimulansåtgärder i form av hyresrabatter och hyresförlustsgarantier. När vi befinner oss i en situation med ett överskott på lägenheter i stort sett i hela landet är det inte acceptabelt att sådana tillfälliga stimulansåtgärder bibehålls. Vi yrkade avslag när förslag till åtgärder presenterades. Vi anser nu att det är nödvändigt med en avveckling. Till sist, fru talman, några ord om bostadsförbättringsprogrammet. Den övergång från ett omfattande nybyggande till reparation och förbättring av det befintliga bostadsbeståndet som under de senaste åren skett innebär en anpassning till de behov som finns. När regeringen i höstas lade fram sitt bostadsförbättringsprogram ansåg vi dock i folkpartiet att regeringens förslag skulle avvisas. Vi menade att förslagen till åtgärder var dåligt underbyggda, att de sysselsättningseffekter skulle utebli som, enligt vad man redovisade, skulle uppnås och att de regler och de finansieringsbestämmelser som kopplats till programmet var klart olämpliga. Förutsättningarna för programmets genomförande för oss ännu djupare in i det regleringssamhälle som vi med all kraft bör försöka bryta oss loss från. Fru talman! Jag yrkar bifall till reservationerna 3, 5, 6,9, 14, 15, 17, 19, 20, 22, 25, 29, 38, 39, 42, 46, 49 och 50.

Fru talman! Flera undersökningar på senare tid har visat att det har skett ett avgörande brott i den sociala och ekonomiska utvecklingen i Sverige under 1970-talet. Ojämlikheten och klyftorna i samhället ökar nu snabbt under 1980-talet. Denna förändring har inträffat både tidigast och tydligast inom bostadspolitiken. Under 1970-talet har stora delar av efterkrigstidens sociala bostadspolitik raserats. Hittills under 1980-talet har ingen avgörande förändring till det bättre skett. Samtidigt som privatiseringen av boendet har gått mycket fort, har bostadsbyggandet minskat drastiskt och hyrorna stigit till ständigt nya rekordnivåer. Bostadspolitiken har blivit ett stort problemområde. Bostadsbristen ökar nu, samtidigt som - nästan 40 000 lägenheter är outhyrda. Trångbodda barnfamiljer har inte råd att flytta in i de nybyggda lägenheter som är avsedda för dem. Ingenstans finns det i dag så många socialbidragstagare som i de nybyggda hyreshusområdena. Av dem som har den sämsta utrymmesstandarden krävs nu att de skall tränga ihop sig ännu mer. Fler smålägenheter bör byggas, och de familjelägenheter som byggs bör krympas, säger man. Standarden i hyreshusen måste sänkas, hävdar politiker och experter, som i regel själva bor i stora egnahem. Hyreshusboendet håller på att bli ett boende enbart för arbetarklassen. Alla de här frågorna kan och bör relateras till hyresnivån. Fru talman! Det finns ingen enkel lösning på alla bostadspolitiska problem, men huvudfrågan måste vara att komma till rätta med den helt orimliga hyresutvecklingen. Så länge hyran tillåts stiga i nuvarande takt kommer orättvisorna i boendet att öka och problemen att förvärras. De höga hyrorna snedvrider hela bostadspolitiken. Hyresnivån har blivit ett avgörande hinder för en socialt inriktad bostadspolitik. Hyran måste ner! Betydande hyressänkningar är både möjliga och nödvändiga, och de kan — om den politiska viljan finns — genomföras under 1985. Regeringens förslag till hyresstopp är bra, och det är motiverat främst av att hyrorna alltför länge har tillåtits stiga till en nivå som utgör ett hinder för en socialt inriktad bostadspolitik. Vpk har under många år bekämpat den hyresutveckling som överstigit utvecklingen både för konsumentpriserna i övrigt och för lönerna. De undantag för hyreshöjningar i vissa fall som görs i regeringens förslag får lov att bli mycket begränsade. Det är viktigt att understryka det. Vi är från vpk:s sida glada över att ett av våra gamla krav nu har aktualiserats och att regeringen har kommit till insikt om att det — tvärtemot vad man tidigare gjort gällande — går att införa ett hyresstopp på hela hyresmarknaden. Detta var nödvändigt och motiverat mot bakgrund bl.a. av att hyran mellan 1976 och 1983 har stigit med 122 Ze, samtidigt som konsumentprisindex ökade med 98 96 och lönerna med 76 20. Den genomsnittliga hyran per kvadratmeter är nu 244 kr., men i nyproduktionen ligger den betydligt högre — gränsen 400 kr. per kvadratmeter har passerats. För familjelägenheter i nyproduktionen ligger månadshyran nu kring 3 000 kr. I realt penningvärde har lönerna sedan 1976 sjunkit samtidigt som hyrorna kraftigt har stigit. Kostnaden för en nybyggd tvårumslägenhet har ökat från ca 17 90 av en genomsnittlig industriarbetarlön år 1976 till nästan 25 96 år 1982. För många familjer har hyran blivit en större kostnad än maten. En viktig orsak till den snabba hyresökningen är byggkostnadernas ökning. Byggkostnaderna har stigit mycket snabbare än övriga priser under en tioårsperiod. Mätt i kronor per kvadratmeter nyproducerad lägenhetsyta har kostnaderna nästan fyrfaldigats från 1973 till 1982. Till någon del förklaras de ökade byggkostnaderna av att byggprojekten är mindre och kräver större anpassning till omgivningen. Men den huvudsakliga förklaringen ligger i att monopoliseringen av byggnadsföretagen och byggmaterialindustrin nu har gått så långt att praktiskt taget all priskonkurrens är upphävd. Monopoliseringen inte bara hindrar priskonkurrens — produkterna kan också stadigt försämras eftersom det inte finns några alternativ. Den spiral av ökade byggpriser, höjda hyror och större statliga subventioner som ger utrymme för ytterligare ökade byggpriser osv. går inte att bryta utan radikala ingrepp, bl.a. i de privata monopolföretagen. Vpk har under ett antal år förordat ett ökat ekonomiskt stöd till de allmännyttiga bostadsföretagen som den bästa vägen att snabbt få ner hyresnivån och skapa större rättvisa på bostadsmarknaden. Genom bruksvärdesbestämmelserna i hyreslagen medför ett stöd till allmännyttan lägre hyror också för boende hos privatvärdar. Härigenom hindras privata hyresvärdar att göra ökade vinster. En sänkning av hyran skulle kunna bli motorn i en process som leder till ökat byggande och fler jobb, färre outhyrda lägenheter, minskad trångboddhet och segregation, ökad rättvisa mellan olika upplåtelseformer och en återupprättad social bostadspolitik. Ett stöd till de allmännyttiga bostadsföretagen kan utformas på olika sätt, och den närmare utformningen får avgöras i förhandlingar mellan bostadsföretagen och hyresgästföreningarna. Sådana förhandlingar bör leda fram till att hänsyn tas till företagens ekonomi och åldern på bostadsbeståndet. Det måste vara viktigast att få ned hyrorna mest i nybyggda hus. Ett snabbt ekonomiskt stöd till de allmännyttiga företagen är helt nödvändigt. Men det räcker inte. Produktionskostnaderna måste pressas ner. Staten måste ta ett ansvar för finansieringen av bostadsoch samhällsbyggandet. På litet sikt är en statlig totalfinansiering genom en bostadsoch samhällsbyggnadsbank enda lösningen. Bostadssektorn måste genom en fullständig och integrerad finansiering tillföras ”billigare pengar”. Bottenlån och bostadslån måste samordnas till ett enhetslån, byggnadskrediter och lån för byggnadsobjektet måste samordnas. Rätt stor uppmärksamhet har helt naturligt kommit att ägnas de åtgärder som har föreslagits och vidtagits då det gäller reparation samt omoch tillbyggnad av bostäder. Det program för bostadsbeståndets förbättring som fastställdes genom riksdagens beslut den 13 december förra året är i huvudsak bra men måste, som vpk tidigare har föreslagit, omfatta även offentliga byggnader. Det råder ganska bred enighet om att det i detta sammanhang uttalade syftet att bekämpa arbetslösheten bäst tillgodoses genom en sådan utökning, som bl.a. fackföreningsrörelsen kräver då det gäller ökade insatser för byggandet. Regeringens beslut den 15 december förra året — alltså två dagar efter riksdagsbeslutet beträffande det s.k. ROT-programmet — om ett tillfälligt ROT-program under 1984 för förnyelse av kommuners och landstings byggnader och anläggningar, bl.a. vattenoch avloppsnäten, var också bra, men även det är otillräckligt. Åtgärden tillgodoser bara delvis det föreliggande behovet och kravet på ett ökat byggande. En tidigareläggning av arbetet bör också kunna ske både vad gäller underhåll och nybyggnader av olika kommunala landstingsoch statliga objekt. Detta har vi framhållit i ett par vpk-motioner, som behandlas i föreliggande utskottsbetänkande. Vi har där betonat att omoch tillbyggnader och reparationer av bostäder och lokaler liksom kompletteringsbebyggelse i äldre bostadsområden tillsammans med nyproduktion har en avgörande betydelse för sysselsättningen inom hela byggsektorn. Vpk har upprepat tidigare förslag om att programmet för bostadsförbättringar nu skulle utvidgas till att omfatta åtgärder även i offentliga byggnader m.m. och att det tillfälliga ROT-programmet skall utvidgas och permanentas. Såsom framhållits i ett särskilt yttrande till det nu aktuella betänkandet menar vi att situationen på byggarbetsmarknaden är sådan att kraftfulla och långsiktiga åtgärder måste sättas in för att öka sysselsättningen och minska arbetslösheten. Krav på sådana åtgärder har som bekant också framförts bl.a. från Landsorganisationen och Byggnadsarbetareförbundet. Den av vpk förordade lösningen — att det tioåriga bostadsförbättringsprogrammet skall vidgas till att också omfatta offentliga byggnader — bör kunna utgöra utgångspunkten för ett långsiktigt program för att komma till rätta med problemen på byggarbetsmarknaden. Det finns därutöver behov av ytterligare insatser. Det kan således finnas skäl att avvakta resultaten av den arbetsgrupps — den s.k. byggministergruppen — förslag som skall läggas fram. Men det är viktigt att konkreta förslag till åtgärder i den riktning som vpk förordat snabbt kommer fram. Fru talman! Även om vpk delar uppfattningen att man måste ägna stor uppmärksamhet åt det befintliga bostadsbeståndet och försöka förbättra detta, liksom åt fördelning och förvaltning, får nyproduktionen inte eftersättas. Vi har alltjämt en mycket sned fördelning av boendestandarden. Många hushåll bor fortfarande trångt och omodernt, och skillnaderna känns säkerligen svåra för dessa när de ser hur bra bostadsstandard många andra har skaffat sig. Den grupp som har störst behov av stora utrymmen, flerbarnsfamiljerna, har inte kunnat tillgodose sitt behov i samma omfattning som andra grupper. Många som bor i flerbostadshus är alltjämt trångbodda och bl.a. därför behövs en betydande nyproduktion. Det behövs också en omfattande nyproduktion med hänsyn till det årliga bortfall av lägenheter som sker i samband med rivningar, saneringar, ombyggnader, sammanläggningar av lägenheter osv.

Fru talman! Jag skall nu gå över till att kommentera några av förslagen i vpk-motionerna och våra reservationer till betänkandet. De allmännyttiga bostadsföretagen fyller en allt viktigare uppgift i kommunernas bostadsförsörjning, och de utgör ett helt omistligt inslag i en socialt inriktad bostadspolitik. Vi har mot den bakgrunden lagt fram en rad förslag som syftar till att stärka de allmännyttiga bostadsföretagens ställning och samtidigt sänka boendekostnaderna för alla hyresgäster. Det är också vad vi uppehåller oss vid i reservation 12, som gäller ränteoch amorteringsfria lån till allmännyttan. Vi menar att sådana lån kan stoppa hyreshöjningarna i såväl nybyggda som äldre lägenheter. Som jag redan sagt gör bruksvärdesbestämmelserna i hyreslagen att de föreslagna lånen kommer att medföra lägre hyror även för boende hos privata hyresvärdar.

Den härs.k. normala upptrappningen har medverkat till betydande hyreshöjningar under senare år. I avvaktan på resultatet av bostadskommitténs arbete med regeringens förslag och riksdagens beslut om ett nytt bostadsfinansieringssystem borde man nu ha beslutat att ytterligare upptrappningar av den garanterade räntan t. v. inte skall ske för allmännyttiga bostadsföretag. Det är vad som föreslås i reservation 30. Ett annat förslag med anknytning till de allmännyttiga bostadsföretagen är förslaget om att återinföra hyresförlustlånen för de allmännyttiga bostadsföretagen, och det ingår som en del i vpk:s åtgärdspaket för att stärka de allmännyttiga bostadsföretagens ställning. Problemet med de outhyrda lägenheterna har sin grund framför allt i de höga hyrorna och situationen på arbetsmarknaden. Det är mot denna bakgrund inte rimligt att de allmännyttiga bostadsföretagen och härigenom deras hyresgäster ensamma skall svara för de uppkomna hyresförlusterna. Mot bakgrund av de allmännyttiga bostadsföretagens roll i den kommunala bostadsförsörjningen och nödvändigheten av en återgång till en socialt inriktad bostadspolitik bör man alltså återinföra hyresförlustlångivningen till de allmännyttiga bostadsföretagen.

Dessa bostadsföretag kommer alltså att drabbas ytterligare av kravet på konsolideringsfonder. Vi anser därför att beslutet om konsolideringsfonder som ett villkor för räntebidrag snarast bör omprövas och tas bort. Jag vill i detta sammanhang också erinra om att både Hyresgästernas riksförbund och majoriteten i den statliga bostadskommittén i sitt remissyttrande över förslaget om konsolideringsfonder föreslog att det inte skulle finnas något sådant absolut villkor. Vi har på nytt aktualiserat ett förslag som vi tidigare har fört fram från vpk och som gäller markförvärvsoch tomträttslån. Vi har mot bakgrund av en aktiv kommunal markpolitik, som är en nödvändighet för att uppfylla viktiga sociala målsättningar i samhällsbyggandet, aktualiserat frågan om att man skall återgå till vad som tidigare gällde beträffande möjligheterna till kommunala markförvärvslån och tomträttslån från staten men med förbättrade villkor. Det har vi utvecklat i reservation 37. Herr talman! Jag har nu med utgångspunkt i vpk-motioner och reservatio ner försökt att gå igenom det här betänkandet och olika aktuella uppgifter då det gäller hyresoch bostadspolitiken. När jag lyssnade till de andra inledningsanförandena gjorde jag en hastig uppteckning av några saker som jag sammanfattningsvis skulle vilja avsluta med. Det är viktigt att betona att man inte får ge upp den sociala bostadspolitiken. Man måste hålla fast vid det grundläggande kravet på en bra bostad — vi måste ha tillräckligt med bra bostäder. Vi måste få sänkta boendekostnader, särskilt i nya hus. Jag vill erinra om målsättningen att kostnaden för en nybyggd tvårumslägenhet inte skall uppgå till mer än 15 96 av en normal industriarbetarlön — detta som en målsättning för relationerna mellan lön och hyra. Det måste bli en rättvisa mellan olika upplåtelseformer. Nu har skattesubventionerna en klar höginkomstprofil. De kommer även fortsättningsvis att ha det, sedan den nya skattereformen fullt ut har slagit igenom. Vi måste få ett ökat inflytande för de boende, vi måste satsa på allmännyttan, vi måste få ett spekulationsfritt byggande och ägande, vi måste motverka ökad segregation på olika sätt, och vi måste få en ökad utrymmesstandard — vi måste gå vidare på vägen för att alla människor skall ha rätt att få ett eget rum. Vi måste ta krafttag mot produktionskostnadsökningar och omfördela samhällsstödet.

Inte minst måste, som jag har sagt, bostadsfinansieringen bli sådan att man får en låg ränta och billigare pengar till bostadsbyggandet. Med det anförda har jag, herr talman, försökt att ganska summariskt, trots att jag använt ganska lång tid, gå igenom en del av de aktuella uppgifterna på bostadspolitikens område med utgångspunkt i föreliggande betänkande. Jag yrkar bifall till samtliga vpk-reservationer i betänkandet.
Herr talman! Det har uppstått ett delvis nytt läge på svensk bostadsmarknad. Låt mig kalla det för en ny bostadspolitisk verklighet. Nybyggandet har minskat alltsedan mitten av 1970-talet och torde minska ytterligare under 1984. Samtidigt bör nu verkningarna av det beslut som riksdagen fattade i december 1983, det s.k. ROT-programmet, börja visa resultat. De åtgärder som i ökad utsträckning satts in i det befintliga bostadsbeståndet har sin grund i de stimulansåtgärder som regeringen har förelagt riksdagen. Vi kan därför räkna med ett relativt högt bostadsbyggande, där andelen jobb och lägenheter i det befintliga bostadsbeståndet torde uppväga minskningen i nyproduktionen. I takt med denna förändringsprocess har ett flertal åtgärder vidtagits för att komma till rätta med de kvarvarande problemen på bostadsmarknaden. Med samma iver som vi en gång bestämde oss för att bygga i fatt bostadsbristen skall vi nu göra ansträngningar för att i alla avseenden förbättra boendet. Utvecklingen har lett oss dithän att människorna i dag inte alltid har råd att efterfråga den bostad som de behöver. År av reallönesänkningar har satt sina djupa spår i hushållsbudgeten. Det skall gå att komma till rätta med dessa problem anser vi socialdemokrater. Vi har höjt bostadsbidragen den 1 april i år. Nya höjningar är aviserade från årsskiftet 1984-1985. Satsningen på ett förbättrat stöd till barnfamiljerna — jag tänker närmast på flerbarnsfamiljerna — med kraftigt höjda och månadsvis utbetalda barnbidrag stärker en behövlig konsumtionskraft, som förhoppningsvis kommer att omfatta också bostaden. Hyresstoppet under 1984 var nödvändigt för att få hejd på boendekostnaden. Jag lade märke till att Tore Claeson tillskrev sig och vpk äran av att ett hyresstopp nu har kommit. Men vad vpk har föreslagit är ett hyresstopp tidigare begränsat till bostadsmarknaden. Det hyresstopp som regeringen har fattat beslut om gäller i hela landet fram till årsskiftet 1984-1985. Den omständigheten att den ekonomiska politiken ger utrymme för höjd standard och en rättvisare fördelning mellan inkomstgrupperna betyder dock till ingen del att de sociala inslagen i bostadspolitiken kan minskas. Det är mot denna för en socialdemokrat självklara bakgrund som vi i bostadsutskottet på samtliga punkter har tillbakavisat olika varierande borgerliga förslag om att försämra de boendes villkor. Det är mot samma bakgrund som vi har tillstyrkt regeringens förslag i dess helhet i såväl betänkande nr 23 som i dess anknytning till proposition 145. Låt mig, herr talman, först nämna några ord just om proposition 145, som alltså omfattar turismoch rekreationspolitiken. Där föreslår regeringen att bostadsföretag som har ett stort antal outhyrda lägenheter på försök skall kunna få statligt stöd för att tillhandahålla koloniträdgårdar eller odlingslotter till sina hyresgäster. Detta stöd föreslås ske i form av en vidgad ram och uppgå till 75 milj.kr. Det är ett bra initiativ och ett utmärkt komplement till bostaden att hyresgästerna får tillgång till trädgårdsodling. Det är en smula förvånande att centerpartiet inte vill vara med om den ramvidgning som föreslås. Man har i reservation 4 sagt att ett sådant anslag skall tas på tilläggsbudgeten. I reservation 41 vill vpk då inte ha 75 miljoner utan naturligtvis 90 miljoner. Moderata samlingspartiet och folkpartiet, som ju då och då har sällskap, har i den gemensamma reservationen 42 gått på avslagslinjen. Nu säger Rolf Dahlberg här i talarstolen, som alltmer utvecklas till en klagomur för moderata samlingspartiets syn på bostadspolitiken, att det är smått löjeväckande förslag som regeringen har lagt fram. Jag tycker att det egentligen säger det mesta om hur en moderat — jag utgår ifrån att det är en personlig deklaration — ser på problemet outhyrda lägenheter. Intresset för dem som bor i hyreslägenheter begränsas tydligen till att beklaga sig över att det finns hyreslägenheter i allmännyttiga bostadsföretags regi. Som jag har sagt, finns det majoritet i utskottet för regeringens förslag. Jag skall försöka att göra ett litet urval av reservationer som jag tycker bör bli nämnda i den här debatten. För att börja med reservation 1 skulle jag vilja att moderaterna, centern och folkpartiet förklarar för oss socialdemokrater vad som egentligen menas med den reservationen. Den är fylld av de mest fantastiska och positiva omdömen om vad det betyder att ha ett konstruktivt flergenerationsboende. Men det som står i reservationen innebär ju ingenting annat än vad som står i propositionen. Inte i något enda avseende finns det någon delad mening. Därför är jag litet nyfiken på om ni har någon speciell avsikt med den här reservationen som ni döljer t. v. Det vore bra att få reda på vad ni åsyftar, för jag anser att man inte skall behöva reservera sig till ett utskottsbetänkande om man inte har en gentemot utskottsmajoriteten klart avvikande uppfattning. Huvudlinjerna i regeringens proposition gäller bostadsförsörjningen. Det gäller lån till bostadsbyggandet. Det gäller räntebidrag. Det gäller åtgärder i områden med stor andel outhyrda lägenheter, förslag som alltså helt och fullt har majoritet i utskottet. Det finns naturligtvis skäl att titta litet grand på vilka bedömningar olika partier har gjort i anslutning till regeringens förslag. I reservation 4 har centern fört fram förslag om ändringar i bostadsfinansieringssystemet. Man säger att man vill ha ett system med räntelån och reallån där kapitalkostnaderna skall omfördelas i tiden och där lån skall täcka skillnaden mellan garanterad ränta och bostadslåneräntan. Kjell Mattsson sade att det handlar om billiga lån, en låneform som är bättre än den bostadsfinansieringsform som finns f.n. Men centern är ju inte ensam om att skriva om räntelån och reallån. Naturligtvis har också folkpartiet en reservation där man föreslår ”någon form av reallån”. Vem som skall hjälpa folkpartiet att konstruera detta lån står det ingenting om, men det framgår fortsättningsvis att folkpartiets representant i bostadsutskottet har ett utomordentligt stort förtroende för den socialdemokratiska regeringen. Hennes och folkpartiets grundtanke är att en viss del av räntebetalningarna skall ersättas med skulduppräkning. Detta för minnet tillbaka till de gamla paritetslånen — folkpartiet har kanske känt sig stimulerat av denna låneform som försvann någon gång i mitten på 1970-talet. Men folkpartiet säger om sitt förslag först att det skall ses som åtgärder på sikt, men sedan blir det plötsligt mycket bråttom. fr.o.m. 1985, alltså om åtta månader, skall räntesubventionerna minska med 2 miljarder kronor. Vidare föreslår folkpartiet att regeringen skall lägga fram förslag som leder till att räntesubventionerna nästa år minskas med 2 miljarder kronor, men så utformade att denna minskning inte påverkar hyrorna. Detta är en fantastisk bedrift: att föreslå en kostnadsminskning på ungefär 2 miljarder kronor genom en överföring från staten till hyresgästerna, utan att detta skall påverka hyran. Jag vet inte om folkpartiet i januari hade på känn att ett hyresstopp skulle komma i april. Men faktum är att här uttalas ett klart förtroende för att regeringen alltså kan klara den uppgiften. Folkpartiet har ju inte självt lagt ned någon möda på att reda ut hur det här skall kunna gå ihop — och så blir det absolut inte heller. Här är det intressant att medan centern och folkpartiet uppträder var för sig har moderaterna av någon oförklarlig anledning inte kommit med någon reservation. Moderaterna säger att det skall komma ett förslag från bostadskommittén; det säger också företrädarna för den övriga delen av utskottets majoritet. För att markera att de inte har glömt bort detta har moderaterna presterat ett särskilt yttrande. Då skall ingen som läser detta en gång få för sig att det var en miss från moderaterna. Vi tror dem inte om det heller, eftersom de verkligen är på hugget när det gäller att lägga ökade kostnader på bostadskonsumenterna. Nu kommer alltså ett förslag från bostadskommittén. Det skall gå ut på remiss. Om jag minns rätt i hastigheten är både Kjell Mattsson, Kerstin Ekman, Rolf Dahlberg och självaste Tore Claeson med i denna mycket förnämliga bostadskommitté, av vilken nationen förväntar stora ting. Därför blir jag litet perplex när jag ser att det finns motioner och reservationer till betänkandet. Ni som sitter i bostadskommittén måste ju veta att förslag i det här ärendet kommer redan i juni från bostadskommittén. Jag vill beröra ytterligare några saker i reservationsfloden. Jag vill anknyta till den moderata reservationen nr 5, där moderaterna vill ha en enhetlig lånegräns för bostadsfinansieringen. Gränsen skall alltså ligga på 95 20. Det är helt enkelt därför att det är rättvist. I den heliga konkurrensens namn skall alla ha samma chans. Moderaterna föreslår att 95-procentsgränsen skall gälla för alla, oavsett upplåtelseform. Då vill jag få taget till protokollet att de allmännyttiga bostadsföretagen enligt nuvarande låneregler har möjligheter att låna upp till 100 26 av pantvärdet, den reguljära bostadskooperationen får låna upp till 99 96 av samma pantvärde och det privata byggandet får sedan låna upp till 92 96. Det är alltså fråga om att höja gränsen för de privata byggarna. Men tro nu inte att det är så enkelt som att moderaterna bara vill ha en gemensam lånegräns. Det som inträffar är nämligen mycket intressant. I och med att man fördyrar produktionskostnaderna för de allmännyttiga bostadsföretagen som är kostnadsledande i hyresledet, kommer nämligen bruksvärderingen att betyda att de privata hyrorna följer efter. Man får alltså en höjning på hela hyresmarknaden. Det är således innebörden av moderaternas reservation nr 5, dvs. att de privata fastighetsägarna vinner när det gäller ökade intäkter. Det är naturligtvis en form som vi inte kan godta. Vi har sagt att lånegränsen skall vara oförändrad i avvaktan på att bostadskommittén förser oss med förslag som kan motivera en ändring. Flera reservationer har tagit upp markvillkoret och konkurrensvillkoret. Folkpartiet och centern vill ha bort markvillkoret i saneringsområden. Moderaterna vill ta bort markvillkoret den 1 juli 1984 — det är ungefär två månader dit. Man vill också, av bara farten, ta bort konkurrensvillkoret, likaså den 1 juli 1984. Vi kommer ju ihåg att markvillkoret i saneringsområden på förslag av regeringen återinfördes våren 1983, dvs. för drygt ett år sedan. Syftet var behjärtansvärt, nämligen att slå vakt om den sociala bostadspolitiken. Precis samma skäl gäller för konkurrensvillkoret. Det utgör ju också ett incitament i den sociala bostadspolitiken. Litet märkligare är reservation 13 från moderaterna. Man vill nämligen ta bort en beslutsrätt från kommunerna. Man vill lagstifta om att kommunerna inte skall få ge bidrag till allmännyttiga bostadsföretag. I moderaternas iver att rikta hugg mot de allmännyttiga bostadsföretagen skulle alltså kommunerna fråntas en av sina mest elementära rättigheter. Jag undrar om man egentligen tänker sig att det är riktigare att några moderater i riksdagen bestämmer vad kommunfolket ute i våra 272 kommuner har att besluta om. Är det inte bättre att man i kommunerna själv tar ansvaret inför sina väljare för hur man hanterar bl.a. de allmännyttiga bostadsföretagen? Jag vill säga att Rolf Dahlberg inte skall försöka ge oss intrycket att moderaternas politik över huvud taget kommer att skapa lägre hyror. Hela skörden av motioner, som går igen i reservationerna, innebär ingenting annat än att föra över kostnader från staten till de enskilda bostadskonsumenterna. Och lägger man ökade kostnader på de enskilda bostadskonsumenterna, betyder det naturligtvis ökade boendekostnader — dvs. ett allt större antal människor får allt mindre möjligheter att bo i de lägenheter som de av många olika skäl har rätt att kräva av samhället. Rolf Dahlberg är kanske den som närmast har att förklara det här. Det skulle vara intressant om han har någon tabell med sig och kan berätta för oss om totaleffekten av de s.k. besparingar som moderaterna har lagt fram förslag om i motioner i bostadsutskottets betänkande 23.

Jag vill bara säga att detta kostar pengar. Tore Claeson har en benägenhet att peka på behov, men han är vanligtvis mycket illa försedd med kontanter. Han har inga förslag om hur detta skall klaras ekonomiskt. Jag tycker att det gör att hans förslag missar i trovärdighet. Herr talman! Får jag till sist nämna att utskottet gör två tillkännagivanden. När det gäller den konstnärliga utsmyckningen i bostadsområden har utskottet biträtt den socialdemokratiska motionen 2416 om bidrag som komplement till de befintliga lånemöjligheterna. Detta innebär också en bekräftelse på att även konstnärerna är en grupp som behöver jobb och måste få avsättning för sina produkter. Dessutom har utskottets majoritet sagt att man vill vidga boendemiljöramen om det behövs av sysselsättningspolitiska skäl. Därmed skulle också vpk och Tore Claeson vara tillfredsställda, även om det innebär avslag på reservation 35. Herr talman! Jag har tagit upp några av de ärenden som har med utskottsbetänkandet och reservationerna att göra. Jag yrkar alltså bifall till bostadsutskottets hemställan i betänkandet 23 och avslag på samtliga reservationer.

Herr talman! När Oskar Lindkvist började sitt anförande tyckte jag att det lät hoppingivande eftersom han gjorde deklarationen att propositionen nu präglas av en ny bostadspolitisk verklighet. Han noterade bl.a. att nybyggnadsverksamheten har sjunkit och att den även fortsättningsvis kommer att sjunka. Det skulle ha kunnat bädda för att vi hade diskuterat vilka förändringar vi vill göra för att på nytt få till stånd en ändring av den bostadspolitiska verksamheten. Men sedan var det ingen av de framförda synpunkterna som fann nåd inför Oskar Lindkvists kritik. Oskar Lindkvist tog bl.a. upp frågan om hyresstoppet. Det är en åtgärd som har en mycket kortvarig verkan om man inte tar bort de kostnader som har körts in i systemet genom det som kallats ”galningarnas arbete”. Om man inte på något vis vill operera bort resultatet härav, är hyresstoppet inget annat än ett uppskjutande av problemet. Eftersom man inte har tagit bort kostnaderna innebär det bara att vi får ännu större krav på hyreshöjningar 1985. Det är alltså en mycket kortfristig lösning för att försöka hålla nere inflationen just under det här året. Oskar Lindkvist gjorde en deklaration om att höjda inkomster och en ökad realinkomst inte skulle leda till att insatserna minskar. Tvärtom fick man intryck av att regeringen ytterligare skulle öka insatserna på det bostadspolitiska området. Detta är tvärt emot de direktiv som bostadskommittén har fått, vari har sagts att statens kostnader inte får öka på bostadsområdet. Jag tror att finansministern skulle bli bekymrad om han fick ta konsekvenserna av vad Oskar Lindkvist sade. Angående koloniträdgårdar och flergenerationsboende kommer Oskar Lindkvist att få svar av andra i debatten. Vi har föreslagit förändringar i finansieringssystemet för räntelån. Vi menar att det är nödvändigt, om man över huvud taget vill få till stånd en förändring av kostnader och en rättvis fördelning, att de generella subventionerna minskas och att man i stället använder det utrymmet för att se till att de som verkligen har behov av subventioner får sådana. Socialdemokraterna vill fortsätta med stora generella subventioner och i stället införa en straffbeskattning av dem som har försökt att vara sparsamma och flitiga och har amorterat på sina lån. De människor som bor i egnahem skall straffas av fastighetsskatten när de har börjat få litet ordning på sina kostnader. Vad gäller bostadskommitténs arbete kanske Oskar Lindkvist blir litet besviken över vårt betänkande. Det är ju inga vattentäta skott mellan departement och kommittéarbete, vilket Oskar Lindkvist väldigt väl vet. Det har resulterat i att eftersom det finns ett förslag om fastighetsskatt, har majoriteten inte vågat gå in i finansieringsdiskussioner förrän den vet hur riksdagen kommer att ta ställning. Det är därför bara att konstatera att det inte kommer några preciserade förslag om bättre utformade räntelån osv.

Herr talman! Oskar Lindkvist tog först upp vår kritik mot socialdemokraterna för de löften som de gav i valrörelsen om ett ökat byggande. Han erkänner att det har varit och att det kommer att bli ett minskat nybyggande. Han säger att ROT-programmet nu skall börja verka och att det skall väga upp det minskade byggandet. Vi får väl se hur det blir med den saken; jag tror knappast att det stämmer. Oskar Lindkvist tog upp min lilla kritik mot kolonilottslånen, som jag betecknade som något löjeväckande. Det var lånesystemet jag kritiserade, inte kolonilottsoch kolonistugeverksamheten. Jag har mycket stor förståelse för den verksamheten och tycker att det är en bra fritidssysselsättning och avkoppling för människor. Men varför skall staten ställa lånemöjligheter till förfogande för en sådan verksamhet? Det är det som för mig är så ofattbart, med tanke på dagens ekonomiska läge. Vi lånar upp 80-90 miljarder för att täcka budgetunderskottet, och så kommer man med detta lån, som man anser är viktigt och vill prioritera. Vidare pekar Oskar Lindkvist på att vi inte har presenterat något nytt bostadslånesystem, utan bara i ett särskilt yttrande har sagt att vi vill avvakta bostadskommitténs arbete på det här området. Vi har alltså inte bundit oss — vi vill se vilka olika modeller som finns. Det skiljer alltså något mellan folkpartiets och centerns uppfattning i detta fall. Vi tycker att det är rimligt att avvakta. Det är riktigt, som Kjell Mattsson säger, att det inte kommer några förslag från bostadskommittén i juni. Dess betänkande innehåller inte förslag, utan redovisning av problemanalyser och alternativa lösningar.

Herr talman! Med reservation för att jag hörde fel vill jag påpeka för Oskar Lindkvist att folkpartiet inte är med om reservation nr 1, om flergenerationsboende. Jag förlåter Oskar Lindkvist om han hade läst fel. Men vi delar alltså uppfattningen att man efter de regler som nu finns kan klara byggandet för flergenerationsbyggandet, och man behöver inte de förändringar som föreslås här. Måhända hänger dessa problem ihop med att det är en sådan regeldjungel att man inte kan läsa ut de möjligheter som finns att klara av det som borde vara en självklarhet. När det gäller reallån och möjligheterna att införa ett nytt finansieringssystem raljerar Oskar Lindkvist litet grand över vår, som han säger, övertro på regeringen. Jag kan i stället säga att man trodde att bostadskommittén under sitt arbete skulle kunna utarbeta olika förslag — och det arbetas fortfarande på olika förslag. Men precis som Kjell Mattsson och Rolf Dahlberg före mig har sagt, har det hopp som man möjligen hade i januari, om att det skulle komma något konstruktivt nu i juni, grusats. Däremot trodde jag, Oskar Lindkvist, att vi kunde vara överens om att det är bråttom att få till stånd en besparing på subventionsområdet. När det gäller besparingarna vill jag påminna Oskar Lindkvist om den väg som bostadsministern själv har anvisat, med de stora besparingar i statens utgifter för räntebidrag som inte skulle resultera i hyreshöjningar. Vi har föreslagit en besparing på sammanlagt 2 miljarder för bostadssektorn, 1 miljard i minskade utgifter för räntebidrag och 1 miljard genom slopande av de hyresrabatter m.m. som den socialdemokratiska regeringen införde. Behovet av besparingar har vi uppenbarligen olika åsikter om — det hörde vi i denna kammare i går i debatten om den reviderade finansplanen. Vi anser att en metod liknande den som bostadsministern själv använt i samband med slopande av de retroaktiva räntebidragen också kan användas för att uppnå en statlig utgiftsminskning i form av minskade bostadssubventioner utan stora hyreshöjningar. Oskar Lindkvist borde vara medveten om att den metoden bygger på tanken att en del av räntebetalningarna läggs till skulden, så att man uppnår en jämnare fördelning av räntekostnader och amorteringar över bostadens livslängd. En förändring i en sådan riktning är enligt min mening nödvändig för att man skall få bukt med de annars växande bostadssubventionerna. Oskar Lindkvist sade att man en gång med iver byggde i kapp bostadsbristen och jämförde detta med hur man nu med samma metoder skulle klara dagens situation genom ombyggnader. Den jämförelsen borde ge anledning tilleftertanke även för Oskar Lindkvist. Vi byggde i kapp, och det blev slut på bostadsbristen, men det resultat vi uppnådde var inte helt lyckat. Ett studium av de åtgärder vi har fått sätta in för att förbättra bl.a. bostadsmiljön borde visa att man inte nu kan påbörja ett bostadsförbättringsprogram med samma utgångspunkter som man hade när man en gång startade miljonprogrammet.

Herr talman! Det är inte så, Oskar Lindkvist, att jag varit ute efter att ta åt mig eller ge mitt parti äran av att vi äntligen har fått ett hyresstopp — visserligen begränsat till 1984. Jag noterade att det var bra och sade att det var ett gammalt vpk-krav som hade aktualiserats. Det är riktigt att våra förslag tidigare inskränkte sig till det som gällde bostadshyrorna och att hyresstoppet nu innebär en utveckling, men det är desto bättre. Sedan vill jag säga, Oskar Lindkvist, att jag tycker att vi skulle kunna sluta med de svepande formuleringarna om att vpk inte har täckning för sina förslag när det gäller hur man skall finansiera olika åtgärder. Oskar Lindkvist följer med så pass mycket i diskussionerna kring budgetpropositionen och de alternativ som olika partier presenterar att han vet att vi faktiskt har redovisat en täckning för de förslag vi ställer på det här området. Jag har tidigare vädjat om att man skulle sluta med den här typen av diskussioner och de svepande formuleringarna. Vi kan ha olika åsikter om på vilket sätt man skall finansiera de åtgärder som föreslås, men det är en annan diskussion. Sluta med dessa insinuationer och de svepande formuleringarna om att vpk och Tore Claeson inte har täckning för sina förslag! Det har vi! Vi har redovisat detta, och jag kan återkomma i nästa replik och redovisa konkret för de förslag vi har framställt på det här området. Vad beträffar de frågor om vpk:s förslag i anslutning till propositionen 145 som Oskar Lindkvist tog upp vill jag säga att Inga Lantz i sitt inlägg om en stund kommer att kommentera dem liksom andra frågor som vpk har tagit upp bl.a. i reservation 2 och som där har rubricerats Socialt inriktat boende.

Herr talman! Jag upprepar min fråga till Rolf Dahlberg: Kan vi få reda på hur mycket det kostar bostadskonsumenterna om era förslag när det gäller bostadspolitiken genomförs? Ni föreslår en rad kostnadsminskningar för staten som skall föras över på bostadskonsumenterna. Tala om vad detta kommer att betyda för bostadskonsumenterna! Jag hoppas att herr talmannen har möjligheter att ge Rolf Dahlberg ytterligare repliktid så att han kan klara denna mycket viktiga uppgift. Jag vill sedan säga till Tore Claeson att om han redovisar hur vpk skall finansiera sina förslag, då kommer debatten i ett annat läge. Det räcker inte med en redovisning på ett papper, utan pengarna måste finnas tillgängliga i en realistisk ekonomisk budget. Det är en sådan jag efterlyser. Det har inte med svepande formuleringar att göra, utan det är fråga om ett vanligt anständighetskrav. Vill man åstadkomma ökade kostnader så har man, framför allt i ett mycket ansträngt ekonomiskt läge, också skyldighet att anvisa hur de medlen skall tas fram. Kjell Mattsson var nöjd med inledningen av mitt anförande; det blev enligt hans sätt att se sämre undan för undan, dvs. att det blev alltmera socialdemokratiskt och fick allt mindre anknytning till den verklighet som jag beskrev inledningsvis. Jag kan bara säga till Kjell Mattsson att när det gäller den proposition som vi nu diskuterar så oroar jag mig inte för att finansministern har någon annan uppfattning än jag, för det vi pratat om här står i propositionen och bostadsutskottets betänkande. Om finansministern har en avvikande mening framgår det i varje fallinte av regeringens protokoll. Jag utgår ifrån att jag är i gott sällskap med landets finansminister när det gäller de frågor som jag aktualiserade i mitt inledningsanförande. När det gäller att betygsätta regeringen så har ju Kjell Mattsson varit med om att i utskottet betygsätta en regering. Det skedde för några år sedan, då vi anklagade den dåvarande regeringen för att inte visa någon som helst ambition att klara bostadsfrågorna i Sverige. Man saknade inte bara initiativkraft — man hade helt enkelt inte ambition att klara dessa uppgifter. En sista replik till Rolf Dahlberg: Han hade i sitt första anförande ett resonemang om det minskade antalet nybyggda småhus. Nybyggandet av småhus har aldrig minskat så mycket som från 1976 till 1982. Då skedde det verkliga raset när det gäller nyproduktion av småhus i Sverige.

Herr talman! När jag fäste förhoppningar vid inledningen av Oskar Lindkvists anförande utgick jag ifrån att när han nu hade kommit till insikt om verkligheten, så skulle det medföra en öppenhet att kunna diskutera vilka lösningar vi skall försöka finna på de bostadspolitiska problemen framgent. Jag kan bara konstatera att det intresset inte har funnits i någon större utsträckning under utskottsbehandlingen av detta ärende och inte heller i annat utredningsarbete, utan det blir så att vi tyvärr talar för döva öron. Självfallet hade jag ingen tanke på att Oskar Lindkvist skulle bli mindre socialdemokratisk. Han är ju vald för socialdemokraterna, och hans uppgift är naturligtvis att här i kammaren och i annat sammanhang driva en socialdemokratisk politik, men det finns ju en hel rad områden inom bostadspolitiken där vi brukat komma fram till gemensamma värderingar. Sedan försökte Oskar Lindkvist komma ifrån det som jag sade om att finansministern skulle ha blivit ganska förskräckt. Finansministerns senaste agerande, när han betygsatt lönerörelsen och där man kan konstatera att socialdemokraterna har mist greppet över utvecklingen, har inte alls med den bilaga till budgetpropositionen att göra som vi behandlar i dag. Denna är ju, som vi redan nämnt, inte särdeles upphetsande utan upptar i stort sett bara framräkningar av sådant som pågår. Men det är — och det framgick ju av den långa debatt som vi hade i går — på grund av vad som hänt därefter, då socialdemokraterna tvingats gripa in med prisstopp och inom vårt område med hyresstopp, som man kan konstatera att regeringen naturligtvis menar, och också har sagt i mycket drastiska ordalag, att lönerörelsen hotar den socialdemokratiska ekonomiska politiken och slår sönder den. Det är därför man måst ingripa med sådana här åtgärder. När Oskar Lindkvist vill späda på ytterligare genom att inte vilja gå med på att man betalar mer av kostnaderna själv utan vill fortsätta att öka statens kostnader, kan han inte ha resonerat färdigt med finansministern om detta. Om han hade gjort det, tror jag att finansministern skulle ha blivit ganska förskräckt. Vi har i olika sammanhang tidigare kritiserat en regering för otillräckligt intresse av att upprätthålla bostadsbyggandet vid ett visst tillfälle. I dag redovisar vi statistiska uppgifter, och jag konstaterar att ingen av mina uppgifter om utvecklingen på området har bestritts av Oskar Lindkvist. Statistiken visar att bostadsbyggandet kraftigt har gått ner när det gäller nyproduktion.

Herr talman! Jag är naturligtvis tacksam för att Oskar Lindkvist försöker utverka mera tid åt mig. Men jag får väl återkomma om taletiden inte skulle räcka till. Efter att ha lyssnat till det senaste inlägget är jag litet fundersam. Vi måste få ett tillrättaläggande när det gäller det här med småhusen. Det är uppenbart att det står i det betänkande som Oskar Lindkvist varit med om att skriva under att de senaste årens nedgång i nyproduktionen helt och hållet faller på småhusen. Av en tabell framgår det att 75 76 av nyproduktionen under 1976 gällde småhus. 1983 var man nere i 52 Zo — och då var det totala antalet mindre. Självfallet är det som jag säger. Det behöver vi väl inte strida om. Vad ni socialdemokrater har hävdat är ju att det byggts för många småhus under de aktuella åren. Sedan några ord när det gäller frågan om kostnaderna för de förslag som vi lagt fram i syfte att begränsa statens utgifter. Inledningsvis försökte jag redovisa de kostnaderna, eftersom jag visste att Oskar Lindkvist skulle ta upp saken. Vi säger att den snabbare avvecklingen av räntebidragen betyder en merkostnad med 220 kr. i månaden för en normal lägenhet. Vi har öppet och ärligt räknat fram det, och detta har kontrollerats i några år. Vi har nämligen lagt fram samma förslag under tre års tid. Vi har sagt att man skall få kompensation för de ökade kostnaderna. Vi vill sänka statsskatten för alla. Vi vill få bort hyreshusavgiften som i dag belastar hyran. Vi säger absolut nej till den nya fastighetsskatten som också kommer att belasta hyran. Vi har ett helt överlägset förslag när det gäller att stödja barnfamiljerna. Moderata samlingspartiet är det enda parti som säger att barnfamiljerna skall få behålla så mycket av sin lön att de inte behöver bidrag. De skall betala skatt efter bärkraft. Man skall ta hänsyn till hur många det är som skall leva på familjens inkomst. Allt detta känner Oskar Lindkvist till.

Herr talman! Jag fick inte något svar från Oskar Lindkvist när det gäller jämförelsen mellan miljonprogrammet och det bostadsförbättringsprogram som vi nu tvingas arbeta efter. Man kan med fog hävda att det troligen inte finns någon sektor i vårt land som är så styrd och så reglerad som just bostadssektorn. Det har inneburit att valfriheten på bostadsmarknaden starkt åsidosatts och att människors efterfrågan på bostäder inte tillåtits göra sig gällande fullt ut. Att tro — vilket sägs i bostadsförbättringsprogrammet — att man genom ytterligare regleringar, ökade krav på planering, nya subventioner och höjda skatter skapar förutsättningar för en utveckling som är till fromma för dem som skall bo i lägenheterna är enligt min mening orimligt. När regeringen lade fram sitt förslag framhöll vi att vi ansåg att det hade kommit till i stor hast och att det var föga genomtänkt. Just när det gäller jämförelsen mellan miljonprogrammet och bostadsförbättringsprogrammet anser vi att det med tanke på bostadsförbättringsprogrammet skulle vara en bättre utgångspunkt om man tog hänsyn till de boendes önskemål och till hur förnyelsearbetet skulle planeras och genomföras. I stället har man lagt upp programmet med utgångspunkt i ett normtänkande som inte ger utrymme för de boendes önskemål.

Herr talman! Några ord till Oskar Lindkvist om hur olika åtgärder skall finansieras: Om inte orättvisorna i boendet och segregationen skall öka, måste hyrorna sänkas och stora satsningar ske som gör hyreshusboende attraktivt. Varifrån skall då pengarna tas till sänkta hyror, upprustning och förbättringar inom hyreshusområdet? Framför allt måste det bli fråga om en omfördelning inom bostadssektorn, men det kan också bli nödvändigt att, liksom då det gäller ROT-programmet, tillföra medel direkt från statsbudgeten. Det är ganska vanligt att man i det sammanhanget talar om en kostnadsutjämning mellan olika upplåtelseformer. Men en kostnadsutjämning är inte tillräcklig, utan hyreshusboendet måste enligt vår mening gynnas speciellt och ges fördelar framför annat boende. Under en lång följd av år har, anser vi, hyresgästerna faktiskt blivit missgynnade. Vad finns det då att omfördela? Ja, det statliga bostadsstödet uppgick år 1982 till ca 27 miljarder och enligt uppgift från bostadsdepartementet fördelades det stödet på följande sätt: Bostadsbidraget utgjorde 6,3 miljarder, räntebidragen 8,9 miljarder och skatteavdragen 11,5 miljarder. Till ca 1,5 miljoner småhus gick hela skattesubventionen på 11,5 miljarder, drygt 2 miljarder av bostadsbidragen och 3 miljarder av räntebidragen, dvs. sammantaget ca 17 miljarder. Till 2 miljoner hyresbostäder — hyresrätter och bostadsrätter — gick ca 10 miljarder av bostadsstödet. Det innebär att varje småhus i genomsnitt erhöll dubbelt så mycket av bostadssubventioner som varje hyreslägenhet — ca 11 000 kr. mot ca 5 000 kr. År 1983 fördelades bostadsstödet med 6,7 miljarder på bostadsbidrag, 9,5 miljarder på räntebidrag och 12 miljarder på skatteavdrag, men fördelningen mellan ägda bostäder och hyresbostäder hade bara förändrats rent marginellt. Vi har tidigare år i våra motioner kommit med ganska detaljerade förslag, men det har inte hindrat att samma invändningar då har rests från Oskar Lindkvists sida. Vi vill ha en måttlig skärpning av realisationsvinstsbeskattningen. Vi vill att det skall sättas in kraftåtgärder för att driva in en del av icke betalda reavinster. Vi vill att den av regeringen föreslagna fastighetsskatten i sin helhet skall gå till dessa åtgärder. Vi vill att statens utgifter för minskade räntebidrag åtminstone i någon form skall tillgodoräknas hyresboendet. Och vi har också föreslagit andra åtgärder då det gäller avdragsrätt, vi har aktualiserat frågan om en särskild skatt på fastighetshandel osv. Lågt räknat mellan 2 och 3 miljarder årligen skulle kunna omfördelas och överföras till hyresgästerna redan från år 1985.

Herr talman! Eftersom Rolf Dahlberg säkert inte har någon ytterligare replik kan jag nämna att den kostnadsöverföring som moderaterna föreslagit gäller drygt 4 miljarder. De pengarna förs över direkt från bostadskonsumenterna, de fördyrar deras boende och skapar allvarliga sociala problem för en massa familjer i det här landet. Rolf Dahlberg drar in moderaternas familjepolitik. Men jag trodde faktiskt att jag inte längre skulle få höra att den var en tillgång i den politiska debatten. Det förslag om familjepolitiken som moderaterna har lagt fram innebär ju att man måste ha en ordentlig inkomst för att få nytta av de avdragsmöjligheter inom familjepolitiken som moderata samlingspartiet har föreslagit. Det är en politik som inte har så mycket med den vanliga inkomsttagaren att göra, utan det är en politik som är tillrättalagd för dem som redan ligger i mycket bra inkomstlägen. 4 miljarder är alltså den kostnad som moderaterna vill föra över på bostadskonsumenterna. Tore Claeson säger att vpk vill mycket — och det vill också vi inom socialdemokratin. I många frågor har vi precis samma ambition att åstadkomma en rättvisare fördelning. Vad debatten mellan Tore Claeson och migi detta sammanhang gällde var att vpk inte har någon finansiering av sina förslag. Det var det jag uttryckte i mitt första inlägg, och Tore Claeson har inte kunnat vederlägga detta mitt påstående. Till Kerstin Ekman: När jag pratade om hur vi genomförde miljonprogrammet sade jag att nu måste vi ha samma ambition att komma till rätta med de kvarvarande bristerna på bostadsområdet som den vi utvecklade när vi genomförde miljonprogrammet. Precis så stod det i mitt skrivna anförande när jag talade för bostadsutskottets majoritet. Vad som sedan skall komma — regleringar, skatter eller annat — kan vi debattera när det föreligger en proposition i ärendet. Men ambitionsgraden att komma till rätta med kvarvarande problem på bostadsmarknaden skall vara lika hög som när vi genomförde miljonprogrammet. Det var alltså en jämförelse jag gjorde. Kjell Mattsson har omsorg om landets finansminister, och det är mycket vackert. Jag skall emellertid inte diskutera ekonomi nu utan vill bara säga att Kjell Mattsson kan känna sig fullkomligt lugn — regeringen kommer att klara det här landets ekonomi, var så säker!

Herr talman! Innan jag tar upp till behandling ett antal av de reservationer som fogats vid betänkandet vill jag helt kort göra några allmänna reflexioner. Hur kommer det sig, kanske någon frågar, att utskottet är oense på så många punkter? Är det ett utslag av allmänt och utbrett missnöje från vår sida? Är det verkligen nödvändigt att reservera sig på så många olika områden? Bakom de moderata reservationerna döljer sig en diametralt annan uppfattning än den socialdemokraterna har. Den socialdemokratiska politiken arbetar sig allt längre in i regleringsoch planeringssamhället. Det tydligaste uttrycket för denna politik visar sig när det gäller bostadssektorn, den sektor som troligen är den mest genomreglerade av alla. & Men har denna politik löst de problem som finns? Ingalunda! Skulle det vara så, som socialdemokraterna tycks tro eller i varje fall hoppas, att statlig styrning, reglering, skatter, avgifter, bidrag osv. är den bästa medicinen borde ju redan nu, ja, för länge sedan, alla problem som vidlåder bostadssektorn ha varit lösta. De skulle alla ha varit ur världen. Allt skulle ha varit frid och fröjd. Men så är det alltså inte. Den socialdemokratiska politiken har lyckats ganska dåligt. Mot den bakgrunden skall vårt motstånd mot regeringspolitiken ses. Vi anser att det inte går att reglera, beskatta eller subventionera oss ur problemen. Denna politik är också dyr för såväl den enskilde som staten. Vad som behövs är mindre styrning, mindre planering och färre ingrepp med skatter och subventioner. Det behövs en friare bostadspolitik. I reservation efter reservation för vi fram ståndpunkter som går motsatt väg mot socialdemokraternas. Stimulans och ökad frihet borde i större utsträckning vara ledstjärnan. Dessutom är det statsfinansiella läget sådant att besparingar är nödvändiga även på bostadsområdet. Detta behöver inte betyda högre boendekostnader i någon större utsträckning. Nu över till reservationerna. I den första reservationen stöder vi en moderatmotion angående flergenerationsboendet. Det måste anses värdefullt att flera generationer kan bo tillsammans. De hinder som finns i olika avseenden, såsom normer, lånebestämmelser och oklara planfrågor måste undanröjas. Framför allt skulle ett positivt betraktelsesätt från utskottets sida ha varit värdefullt. Nog kunde majoriteten ha kostat på sig detta. Oskar Lindkvist hävdar visserligen att skillnaden är ganska liten, men man anar en attitydskillnad i sättet att skriva mellan majoritetens förslag och den reservation i frågan som är fogad till betänkandet. Sättet att se på problemen skiljer oss åt. Byggkostnadernas stegring orsakas till betydande del av det omfattande och komplicerade regelsystem som alltmer har vuxit ut. En förenkling är nödvändig, vilket vi tar upp i reservation 6, inte minst för att få ner boendekostnaderna. Detta betyder inte att standarden i bostäderna i nämnvärd grad sjunker, utan stora vinster i förenklingshänseende skulle uppnås. De försök som har gjorts med måttliga avsteg från gällande regler och normer visar att mycket är att vinna på detta område. En fortsättning måste följa. Om det beror på att majoriteten inte vill eller inte har förmåga att inse värdet av dessa förenklingar är oklart. I vart fall är det beklagligt att man inte nu är beredd att tillstyrka reservationerna och motionerna. En av våra utgångspunkter för bostadsproduktionen är att den skall ske på likvärdiga villkor. Det måste råda konkurrensneutralitet mellan olika byggherrar. Så är inte fallet i dag. Enskilda företag arbetar i ett sämre konkurrensläge än de allmännyttiga bostadsföretagen. Detta vill vi ändra på. I reservation 7 föreslår vi en enhetlig lånegräns på 95 96 för alla byggföretag. Härigenom skulle förutsättningar för konkurrens på lika villkor skapas, och en minskad belastning på statsbudgeten blir dessutom resultatet. Oskar Lindkvist vände sig tidigare i debatten mot denna reservation. I utskottsbetänkandet anförs inga skäl till varför man inte skulle gå på den linje som föreslås i vår reservation. Våra ståndpunkter avfärdas där på en och en kvarts rad. I debatten har nu Oskar Lindkvist sagt, att om vi skulle skapa en lånegräns vid 95 96 för alla byggherrar, skulle detta fördyra hyrorna för allmännyttan. Detta är ett erkännande av att det inte råder konkurrensneutralitet mellan de olika byggherrarna. De som får bygga med 92-procentiga lån har sämre läge — och detta ojämlika konkurrensförhållande vill alltså Oskar Lindkvist permanenta. För att stimulera de olika byggherrarna till effektivare produktion och utökat kostnadsmedvetande föreslår vi i reservation 11 att den produktionskostnadsanpassade belåningen avskaffas. En annan faktor som snedvrider konkurrensen mellan privata och allmännyttiga företag är de stora subventioner som kommunerna ger sina företag. 1982 fick SABO-företagen 271 milj.kr. i direkta bidrag från kommunerna. På grund av bruksvärdessystemets utformning ger dessa subventioner en sned konkurrenssituation. Riksdagen bör uttala att dessa bidrag skall upphöra. Detta krav för vi fram i reservation 13. På denna punkt ondgör sig Oskar Lindkvist över att vi vill frånta kommunerna rätten att själva besluta i sina angelägenheter. Så är inte fallet. I reservationen anges klart att det vi begär är att riksdagen skall göra ett uttalande att kommunerna inte bör ge sina allmännyttiga företag dessa subventioner. Vi vill alltså inte ha en lag, som skall gå in på den kommunala kompetensens område, utan vi vill att riksdagen skall göra ett uttalande. Det s.k. ROT-programmet har inte alls blivit vad regeringen sade att det skulle bli eller vad den hade hoppats på. Vi var för vår del emot att det infördes, och det berättigade i den kritik som vi då framförde har nu bekräftats av verkligheten. De sysselsättningseffekter som skulle uppnås ligger inte ens i närheten av vad regeringen trodde. Är det inte lika bra för socialdemokraterna att inse att det bästa vore att snarast avveckla hela programmet. Reparationer och underhåll skapas inte på kommando från regeringen. Bifall till reservation 15. När de retroaktiva räntebidragen avvecklades beslutades om vissa kompensatoriska åtgärder. Med hänvisning till det statsfinansiella läget föreslår vii reservation 28 att dessa upphör från den 1 juli 1984. Besparingen blir här 500 milj.kr. I reservation 33 föreslår vi en avveckling av stödet till förbättring av boendemiljön. Vi tror inte på att det är med statliga subventioner som en god boendemiljö kan skapas. Byggs det mera som människorna efterfrågar och med valfrihet i upplåtelseformerna läggs automatiskt grunden till en god miljö. Socialdemokraterna har lyckats hitta ett nytt område för sina subventionssträvanden, nämligen koloniträdgårdar och odlingslotter. Värdet av sådana vill jag inte på något sätt ifrågasätta; de har säkert stor betydelse för trivseln och ger tillfälle till rekreation. Men varför i all sin dar skall staten subventionera dem? Snart finns det ingen verksamhet som kan bedrivas utan statligt stöd eller styrning. Alla sådana påhitt bara ökar rundgången. Ökade subventioner leder till ökade skatter. Naturligtvis yrkar vi avslag på detta förslag — det sker i reservation 39. Herr talman! Slutligen vill jag nämna att vi moderater på bostadsområdet sammantaget gör betydande besparingar. Bruttobesparingarna uppgår till ca 4 miljarder kronor, vilket framgår av våra reservationer. Dessa besparingar är inget självändamål eller något utslag av en strävan att göra det svårt för vissa boende. För det första blir den ekonomiska belastningen för en normallägenhet måttlig. För det andra — och det är det helt avgörande — är det nödvändigt att göra besparingar. Inte ens bostadssektorn kan här gå fri. Det övergripande målet är att åter få balans i statens affärer. Skall detta lyckas är det nödvändigt att föreslå konkreta åtgärder. Att prata om det räcker inte. Oskar Lindkvist har i debatten försökt göra ett stort nummer av att kostnaderna på grund av våra besparingsförslag skulle bli väldigt stora för normalfamiljer. Det är inte rätt. Tar man isolerat ut den besparingseffekt som vi föreslår — brutto 4 miljarder kronor — uppstår naturligt nog kostnadsökningar för de boende; det kan ingen bestrida. Men vi får inte heller glömma bort att vår samlade politik innebär skattelättnader, systemförändringar och regelförändringar som gör det billigare, bättre och lättare för människor att leva och bo. Belastningarna blir alltså inte av den storleksordning som Oskar Lindkvist hävdade. Vi kan i detta sammanhang erinra oss vad den socialdemokratiska politiken hittills från maktskiftet 1982 inneburit. För varje familj i vårt land innebär de skattehöjningar som socialdemokraterna genomdrivit kostnadsökningar på 6 500 kr. När det gäller diskussionen om möjligheterna att dra nytta av de avdrag i familjepolitiskt hänseende som vi föreslagit är det uppenbarligen så att Oskar Lindkvist inte läst vårt förslag. Där står nämligen klart uttalat att de familjer som inte har möjlighet att utnyttja det barnavdrag vi föreslår skall kompenseras via någon form av negativ skatt, som vi också lägger fram förslag om. På det sättet skall ingen behöva bli drabbad på grund av för låg inkomst. Det är helt täckt i det förslag vi lagt fram. Jag tror att det vore passande att man litet närmare satte sig in i vad förslagen innebär innan man kritiserar dem på det sätt som Oskar Lindkvist gjort. Fru talman! Jag vill avslutningsvis yrka bifall till samtliga moderata reservationer i betänkandet.

Fru talman! Några korta kommentarer till Bertil Danielssons anförande. Jag tror att jag vet ganska mycket om moderata samlingspartiets familjepolitik och det förslag som har utarbetats. Man skall ha en god inkomst för att effektivt kunna utnyttja det avdragssystem som moderata samlingspartiet har föreslagit. Jag vet också att man har sagt att de som inte kan utnyttja detta avdrag skall få någon annan form av stimulans. Hur den skall se ut får vi väl höra så småningom. Det är ungefär vad jag sade i mitt tidigare inlägg. Förslaget har inte den utomordenligt fantastiska betydelse för barnfamiljerna som man fick intryck av när Rolf Dahlberg beskrev det. Jag skall gärna säga, Bertil Danielsson, att jag tycker att moderata samlingspartiets profil i bostadspolitiken är en tillgång. Jag tycker också att moderata samlingspartiet aldrig har dolt vilka uppfattningar man har när det gäller bostadspolitiken. Socialdemokraterna och moderaterna representerar var sin politisk profil när det gäller bostadspolitiken — det råder ingen tvekan om det — och jag tycker att det är en värdefull tillgång i den bostadspolitiska debatten. Men ni har som princip att man skall ha en fri marknadsekonomi. Ni vill ha subventionsfri bostadspolitik, ni vill att var och en skall betala de kostnader som faller på resp. bostadskonsument utan någon form av stödåtgärder från samhällets sida. Bertil Danielsson säger själv här att det inte behöver betyda högre boendekostnader i — fortsätter han — någon större utsträckning. Vad menas med ”någon större utsträckning”? En av åtgärderna som ni föreslår i reservationerna innebär att man varje månad höjer hyran med 200 kr. för en normal trerumslägenhet — det är ju effekten. Den som kallar detta att man inte i någon större utsträckning höjer boendekostnaderna tror jag lever ett från de många familjerna i det här landet mycket avgränsat liv. Beträffande flergenerationsboendet sade jag att det inte finns någon åsiktsskillnad, och jag säger att åsiktsskillnaden mellan reservationen och utskottets skrivning är obefintlig. Jag tycker att den reservationen mera var en markering än ett bidrag till en konstruktiv bostadspolitik, och den uppfattningen har jag alltjämt kvar.
Fru talman! Jag vidhåller med bestämdhet att Oskar Lindkvist inte har läst vårt familjepolitiska förslag när det gäller barnavdrag vid beskattningen. Om han har läst det har han inte förstått det. Där står det nämligen klart uttalat att de som inte har möjlighet att tillgodogöra sig avdragen skall kompenseras på annat sätt, exempelvis genom negativ skatt. Det är helt klart uttalat. Det är möjligt att Oskar Lindkvist får läsa detta på nytt för att få full klarhet i att det förhåller sig på detta sätt. Oskar Lindkvist säger vidare att moderaternas bostadspolitik är en tillgång. Jag vill hålla med om att vår bostadspolitik är en tillgång, men jag är inte riktigt säker på att vi menar samma sak. Jag vill hävda att vår bostadspolitik går i en annan riktning än den som socialdemokraterna för. Det har nämligen visat sig att det inte går att subventionera, reglera och beskatta sig ur de problem som finns på bostadsmarknaden. Det borde Oskar Lindkvist ha insett efter alla dessa år. Någonting nytt måste prövas, och det är detta vi vill föra fram. Samtidigt är vi fullt medvetna om att — vi kanske mer än någon annan — vi måste göra kraftfulla besparingar på alla områden i vårt samhälle. Bostadssektorn kan inte gå fri i detta avseende. Ingen från vårt parti har bestritt att det blir kostnadsökningar för dem som bor i lägenheter eller villor. Men dessa kostnadsökningar är av sådan storlek att de inte skall utgöra några problem. De måste kopplas samman med de andra förslag som vi för fram om skattesänkningar, marginalskattesänkningar, systemförändringar samt budgetunderskottets nedpressning, vilket innebär lägre räntor och lägre inflation. Allt detta måste ses som en helhet. Då uppstår ett helt annat läge än vad Oskar Lindkvist här vill göra gällande. Vi för en heltäckande politik, som berör inte bara bostadsmarknaden utan hela samhället. Tar man hänsyn till detta, får man en helt annan bild av moderaternas politik än den som här har redovisats från socialdemokratiskt håll.